Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det var ju kort och koncist. Av svaret framgår att nuvarande system för yrkesklassificering överarbetas och att ett utvecklingsarbete pågår. Det sades också att detta arbete skall bedrivas med sikte på snabba praktiska resultat. Jag kanske inte är så övertygad som inrikesministern om att så blir fallet. Orsaken till att jag har tagit upp frågan är att jag under några sommarveckor brukar arbeta i mitt yrke som arbetsförmedlare. I år kunde jag konstatera att den klassificeringslista som vi dagligen måste använda för att sätta s.k. kodnummer på våra interna handlingar, dels på dem som avser sökanden, dels på arbetsgivarens order, är i hög grad inaktuell. Den kallas för NYK — nordisk yrkesklassificering. Den inaktuella boken försvårar och försenar vårt egentliga arbete att ge arbetsmarknadsservice. Alltför många gånger var jag irriterad över dess brister. Yrkesvärlden måste ha vissa begrepp och samlade termer. I statistiska sammanhang kan dessa också ge information om t.ex. befolkningens fördelning på olika näringsgrenar, utbildningsbakgrund osv. Yrkesklassificeringen har som främsta uppgift att vara ett instrument för redovisning av yrkesoch annan arbetsmarknadsstatistik. I första hand bör den beskriva arbetets funktion men kan byggas ut för att ge information om arbetsmiljö, syftet med verksamheten, material, maskintyp som skall betjänas, tillverkad produkt och andra objekt. Vi har i Norden i dag endast ett system som täcker hela yrkesvärlden — nämligen den nordiska yrkesklassificeringen. Systemet är uppbyggt på ett internationellt klassificeringsarbete utgivet av ILO 1958. ILO-klassificeringen omarbetades 1968. Däremot är den nordiska klassificering som i dag är i bruk betydligt äldre — den är från 1960-talets början — och det gör att de som skall använda klassificeringslistan i dag finner den föga rationell. Många yrken har tillkommit eller i grunden förändrats till sitt innehåll sedan definitionerna i koden skrevs, och många andra yrken har i våra dagar endast historiskt intresse. De är i den aktuella verkligheten uppdelade i nya yrken eller befattningar. Utöver yrkesbeskrivningar använder man sig av befattningsnomenklaturer. Man har för viss statistik nytta av näringsgrensindelningar. I andra fall är skiktningar av typen svårighetsskillnader avgörande för beskrivning och tillsättning av lediga platser eller för lönestatistiska jämförelser. Efter sommarens arbete på arbetsförmedlingen började jag efterforska varför inte en ny upplaga, en aktuell och moderniserad klassificering har utkommit. Jag fick då klart för mig att ett myller av ”interna utredningar” pågick. Man har insett den tekniska möjligheten att förbättra lönestatistiken och det låt mig säga merkantila behovet av en bättre kostnadsstyrning. Kanske inte minst ingången i dataåldern kräver helt andra principer för klassificeringsarbetet. Det tidigare noggranna, på statistiska formler uppbyggda systemet med invecklade koder kan kanske med fördel ersättas och bättre användbara system byggas upp för datateknikens klartextsökning och matchningsteknik. Beskrivningssystem och på enkla principer uppbyggda men samordnade klassificeringssystem, näringsgrensindelningar och utbildningsnomenklaturer är de vägar man runtom i världen för närvarande söker sig fram på. Allt detta har skärpt behovet av att arbeta fram ett modernt, rationellt och till den praktiska verkligheten anpassat system. Nya behov anmäler sig också. I arbetsmarknadsparternas nomenklaturarbete — inte minst på den statliga sidan, på de kollektivanställdas område — finns i dag icke någon förebild till det avtalade klassificeringsarbete som man haft på den traditionella tjänstemannasidan. Det visade sig att statistiska centralbyrån har en utredning — där finns i dag en principskiss — med ett visst nytänkande på en förnyad indelning av yrkesvärlden, där man tagit till utgångspunkt arbetets innehåll, funktion osv. De parter som är mer eller mindre inblandade har delvis inkopplats i något slag av samråd eller s.k. arbetsgrupper. Där finns naturligtvis statistiska centralbyrån, arbetsmarknadsstyrelsen, SAF, LO, TCO, SACO, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, avtalsverket och säkert ytterligare en och annan. Med all säkerhet finns det ytterligare ett antal statliga och andra intressegrupper som borde delta i detta centrala arbete, t.ex. skolöverstyrelsen. Att utarbeta ett nytt och internationellt anpassat yrkesoch nomenklaturklassificeringssystem är en omfattande arbetsuppgift. Säkert kostar det även mycket pengar. Internationellt har man forskat mycket på området. Det engelska arbetsministeriet har nyligen utkommit med ett nytt system för yrkesnomenklatur, i tre volymer. Arbetet har pågått i sju år och kostat flera hundra tusen pund. I USA och i Västtyskland har man också moderna system som tagits fram under 1960 och 1970-talen. Inom EEC arbetar man med problemet i samband med utjämningen av arbetskraften mellan medlemsstaterna. När nu Danmark och England går med i EEC innebär detta att Danmarks intresse för en ny nordisk yrkesklassificering kommer i en annan dager. Gemensamma marknaden har för sin arbetskraftsutjämning en enhetskod, till vilken de olika nationella koderna transformeras vid förmedling av lediga platser och sökande. Man bör observera att liksom den amerikanska kontinenten har en yrkesklassificering torde målet för den framtida yrkesklassificeringen i Europa mer vara en europeisk gemensam klassificering än en gemensam nordisk klassificering. Detta, herr talman, var bakgrunden. Jag fann att här hemma fanns många parter och olika intressegrupper inkopplade — alla med sakintressen att bevaka — och det som fattades var samordning, en samordning över partsintressen och med tillvaratagande av de erfarenheter som görs och gjorts i andra länder.

Frågan är i grunden inte nationell eller nordisk — det är redan i dag en svensk och europeisk fråga. Inom såväl ILO som OECD intar klassificeringsmetodik och därmed sammanhängande problem en framskjuten plats inom allt vidare områden av arbetslivet. Jag tackar sålunda inrikesministern för svaret. Såsom säkert framgår av mitt inlägg är jag inte helt nöjd. Jag vill inte helt acceptera tanken att ett enda ämbetsverk — som ändå är en partsintressegrupp — helt ensamt skall svara för detta utvecklingsarbete. Jag har gjort en enkel skiss, som nu visas på TV-skärmen. Den är lekmannamässigt gjord, men jag tycker att Nr 128 den är ganska realistisk i så måtto att det bör finnas förutsättningar för Torsdagen den att få departementet som huvudansvarig och de olika partsintressegrup 30 november 1972 perna — ämbetsverken, arbetsmarknadens parter osv. — engagerade såsom arbetsgrupper och samrådsgrupper. Jag tror att det vore värdefullt om departementet på det sättet håller i ledningsgruppen och sedan låter partsintressegrupperna arbeta, gärna i samrådseller arbetsgrupper. Jag vet inte om inrikesministern är beredd att redan nu bemöta detta mitt påstående, men det vore värdefullt att få en del synpunkter på om det ändå inte vore möjligt att departementet tog ansvaret och ledningen över ett sådant arbete. Jag tror att det — inte minst ur kostnadssynpunkt — skulle vara fördelaktigt. Det här är det långsiktiga perspektivet, och jag instämmer naturligtvis med inrikesministern när han säger att det pågår arbete med ett nytt klassificeringsoch beskrivningssystem. Jag tror inte att man skall övervärdera det material som än så länge finns utarbetat — det berör endast tjänstemannayrkena, och klassificering saknas helt inom de stora LO-områdena. Det återstår ännu mycket arbete innan vi har fått en godtagbar lösning. — Detta om yrkesklassificering. Jag tror emellertid också att det på kort sikt är så att man inom arbetsmarknadsledet inte kan vänta på denna stora utredning. Vi måste få en ny upplaga av den nuvarande nordiska klassificeringslistan, moderniserad och anpassad till nutiden. Vill inrikesministern medverka till detta till glädje för många arbetsförmedlare i vårt land?
Herr talman! Jag är helt övertygad om, liksom herr Jadestig, att det ur många synpunkter skulle vara angeläget om vi fick möjligheter att få fram ett nytt klassificeringssystem på det här området. Jag är helt överens med honom om att det finns svårigheter redan i dag. När det gäller att på ett bättre sätt låta de arbetssökande komma i kontakt med arbetstillfällena har vi också ett mycket starkt behov av så enhetliga och preciserade bestämningar som möjligt, om datatekniken skall kunna utnyttjas. På den punkten är vi alltså helt överens. Vi har inget enhetligt klassificeringssystem i vårt land ännu, utan man arbetar på arbetsmarknaden med olika system. Jag tror att man där har den erfarenheten att det är nödvändigt att anpassa sig till den utveckling som sker i samhället; det har visat sig att de system som man tidigare med viss framgång har tillämpat blir allt mindre användbara. Enligt vad jag inhämtat har svårigheterna att arbeta fram principer för ett nytt klassificeringssystem främst berott på att arbetsmarknadens parter inte har kunnat ena sig om hur systemet skall vara utformat för att tillgodose olika krav. Statistiska centralbyrån, som leder detta utvecklingsarbete, kan självfallet inte påtvinga parterna någon lösning. Byrån lyckades 1966 träffa ett avtal med en rad parter — AMS, konjunkturinstitutet, LO, SAF, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, SACO, TCO, avtalsverket, Tidningarnas arbetsgivareförening och Kooperationens förhandlingsorganisation. En massa organisationer har alltså redan genom detta avtal förklarat sig villiga att medverka till att försöka få fram ett nytt klassificeringssystem. Men byrån kan inte påverka parterna. Finns det inte lust att komma fram till ett resultat, är det väldigt svårt för statistiska centralbyrån att göra det. Jag vill inte yttra mig om huruvida det kan vara välbetänkt att söka en utveckling som mer bygger på en gemensam europeisk klassificering och gå förbi det nordiska klassificeringsarbetet. Vi vet att det vållat vissa svårigheter att samordna nomenklaturen redan i Norden. Jag erinrar mig hur svårt det var bara att komma fram till enhetliga begrepp när det gällde trafikregleringen och allt det som hade med vägarna att skaffa. Jag föreställer mig att det blir väldigt svårt också på detta område att gemensamt inom Norden möta utvecklingens krav. Självfallet måste vi dock vara öppna för möjligheten att få till stånd en internationell samverkan. Trots detta konstaterande kan jag inte bortse från att ett betydande arbete sker för att vidareutveckla de system och nomenklaturer som vi redan har. Det gör att behovet av ett enhetligt system — som under alla förhållanden kommer att ta väldigt lång tid för att växa fram — inte är så påträngande som vi kanske föreställer oss. Jag har inte fått någon framställning i detta ärende. Det vore ganska naturligt om någon av de många organisationer som jag har räknat upp gav sin mening till känna och påyrkade initiativ i någon form från regeringens sida. Jag har den bestämda uppfattningen att statistiska centralbyrån har skött denna uppgift utmärkt. Detta organ har också att bevaka våra möjligheter att hålla kontakt med andra länder. Jag vet att statistiska centralbyrån deltar mycket livligt i det internationella samarbetet när det gäller att utveckla nomenklaturer på detta och på andra områden. Jag är medveten om problemets vidd, men som situationen nu är kan jag tyvärr inte lova herr Jadestig att jag skall ta något särskilt initiativ
Herr talman! Jag ber att få tacka för det här inlägget av inrikesministern.

Det engelska nomenklaturarbetet visar omfånget av det här ämnesområdet. Det består av tre volymer, det omfattar 3 500 yrken och täcker över 11 000 olika arbetsuppgifter. Framställningen har tagit sju år och kostnaderna uppgår till flera hundratusen pund. Det belyser omfattningen och kostnadsaspekten. Lägger man därtill att det i Storbritannien under samma tid framkom inte mindre än fem skilda klassificeringar med olika strukturer och innehåll, understryker det kanske ytterligare vikten av samordning på ett tidigt stadium. Delvis är det redan aktuellt för oss, för många av partsintressegrupperna arbetar med det här vid sidan om statistiska centralbyrån. Det svenska näringslivet därför blir en svensk kla är minst lika utvecklat som det engelska, och ificering inte mindre omfattande. Dessutom måste den redan från början — det tror jag är något av det viktigaste vara anpassad till den internationella utvecklingen. Nr 128 Jag förstår att vi inte kan nå så mycket längre i dagens debatt, men jag Torsdagen den vädjar faktiskt till inrikesministern att han inte bara väntar på det resultat SOMöVember 1072 som eventuellt kommer fram utan redan från början — liksom i många — — o.o— ”- andra frågor — aktivt medverkar i det här viktiga arbetet. Om sysselsättnings Nu berör de här frågorna många olika departement, och det kanske skapande åtgärder försvårar handläggningen. Det gör väl också att jag för min del får följa i norra Bohuslän utvecklingen och kanske återkomma i ett annat forum.

Herr talman! Herr Magnusson i Grebbestad har frågat vilka arbetsmarknadsoch näringspolitiska åtgärder regeringen ämnar vidta för att skapa sysselsättning i norra Bohuslän. Herr Mattsson i Skee har frågat vilka speciella åtgärder jag avser vidta för att avhjälpa den arbetslöshetssituation som genom bl.a. Original Odhners nedläggning drabbar norra Bohuslän samt vilka förändringar i den regionalpolitiska bedömningen av området som aktualiseras av den kraftigt förändrade sysselsättningssituationen. Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Sedan interpellationerna framställdes har som bekant situationen i norra Bohuslän i viss mån förändrats. Bättre möjligheter synes nu föreligga att ge sysselsättning. Situationen är dock ännu så oklar att någon mer preciserad bedömning inte kan göras. Under flera år har arbetsmarknadsmyndigheterna lagt ner mycket arbete på att tillföra norra Bohuslän nya arbetstillfällen. Dessa strävanden har också i en hel del fall gett resultat, om än inte tillräckliga för att skapa önskvärd balans i området. Sedan den 1 juli 1965 har lokaliseringsstöd beviljats företag inom Uddevalla A-region med sammanlagt 46,6 miljoner kronor, varav 13,7 miljoner kronor har utgått till företag i Strömstads och Tanums kommuner. Det totala sysselsättningstillskottet genom detta stöd har beräknats till 900 arbetstillfällen i regionen, varav 325 i de nämnda kommunerna. Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län är för närvarande starkt engagerad i förhandlingar i syfte att få företag lokaliserade till norra Bohuslän. En samarbetsgrupp har bildats med deltagare från länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, landstinget och länets företagareförening för att koncentrera och effektivisera lokaliseringsarbetet. Åtgärder vidtas vidare för att förbättra kommunernas information om tillgängliga lokaler och industriområden. Dessa åtgärder hoppas jag skall kunna leda till att arbetsmarknaden i norra Bohuslän stabiliseras. För att temporärt i dagens situation ge sysselsättning drivs beredskapsarbeten i stor omfattning. Arbetsmarknadsoch lokaliseringsutbildningen har också en avsevärd omfattning.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

Målsättningen för en önskvärd balans måste vara att den nuvarande befolkningens behov av utkomstmöjligheter tillgodoses och att de ungdomar som varje år lämnar skolan och som vill stanna kvar i hemorten kan beredas en meningsfylld sysselsättning. Tyvärr är denna målsättning svår att uppnå. Många av de näringar som för kustkommunerna haft stor betydelse — fiske, jordbruk och stenindustri — har icke längre den betydelse som de tidigare hade. Fiskeoch konservindustri sysselsätter åtskilligt mindre folk än för bara något årtionde sedan. Jordbruket har rationaliserats i lika stor utsträckning som på andra platser i landet, och stenindustrin har nästan helt upphört. Nya näringar måste därför till för att avfolkningen icke skall bli ödesdiger för kommunerna. Jag medger gärna att de ansträngningar som gjorts för att lokalisera företag till norra Bohuslän har haft och har den allra största betydelse. Att det förekommit en del misslyckanden beror ingalunda på att området är olämpligt ur företagssynpunkt, utan orsakerna har varit helt andra. Den samarbetsgrupp som bildats — och som inrikesministern hänvisade till i svaret — hoppas även jag skall åstadkomma ett effektivt lokaliseringsarbete. För Strömstads och Tanums kommuner bör en godtagbar balans kunna uppnås om vardera kommunen tillföres 300-400 nya arbetstillfällen. Detta är en målsättning som bör ligga inom möjligheternas ram och som också bör kunna nås inom en ganska snar framtid. Beträffande beredskapsarbeten är det både önskvärt och nödvändigt att arbetsmarknadsstyrelsen beaktar de förslag och ansökningar som kommunerna inlämnat och som tillstyrkts av länsarbetsnämnden. I Tanums kommun har ännu inget beredskapsarbete kommit i gång trots att behovet är stort. Jag vill än en gång tacka för svaret. Även min förhoppning är att de åtgärder som är på gång skall medföra en stabilare arbetsmarknad i norra Bohuslän.

Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är den svåra sysselsättningssituation som beräknades uppstå genom Facitkoncernens svårigheter att upprätthålla dotterbolaget Original-Odhners verksamhet i Strömstad. I interpellationen har jag angivit de arbetslöshetshotades antal i relation till totala antalet industrisysselsatta inom Strömstad och Tanum. Siffrorna skulle ha kunnat göras ännu mer drastiska genom att jämförelsen endast hade skett med antalet industrisysselsatta i Strömstads kommun, som uppgår till ca 1 200. Denna jämförelse hade varit mer berättigad eftersom krisen i Original-Odhner i dag i första hand drabbar Strömstadsområdet. Den nedläggning som skedde i Tanumshede av samma företags verksamhet har man ju lyckats kompensera genom att ett företag som ursprungligen avsågs bli lokaliserat till Strömstad ändrade sina planer på grund av att lokaler helt hastigt kunde ställas till förfogande. Kommunerna i norra Bohuslän arbetar jämt med problemen att skaffa ny sysselsättning. Facitkoncernen hade som mest ungefär 600 anställda i de bägge kommunerna. Under den tid som den successiva nedskärningen av arbetsstyrkan pågick resulterade ansträngningarna att skaffa nya företag i att man ungefärligen kompenserade den minskningen ned till 450, i första hand genom utökning av verksamheten i ett företag och nyetablering med hjälp av lokaliseringslån till tre företag. För norra Bohuslän är det ju dystert att det här arbetet, som skulle ha gett oss vissa små möjligheter att vända utvecklingen i positiv riktning, har helt slukats av den största arbetsgivarens kräftgång. Jag vill understryka att inget av de nyetablerade företagen kommit till området genom extra åtgärder betingade av Original-Odhnerkrisen utan utgör resultatet av det ordinarie arbetet i kommunen att försöka skaffa fram ny verksamhet. Efter det att interpellationen framställdes har ju Facitkoncernen sålts till Electrolux. På kort sikt är kanske detta bättre, och det är väl det som statsrådet hänsyftar på när han säger att situationen har förbättrats men att den samtidigt är något oklar, så att en preciserad bedömning inte kan göras. Det är alldeles riktigt som det är uttryckt, för de återkommande uttalanden som gjorts av den nye ägaren om att 200—250 personer av de 450 som i dag är anställda skulle kunna beredas arbete är ju synnerligen illavarslande för de anställda och för området. Vi ser också att värvning av arbetskraft till andra arbetsplatser pågår. De rörlighetsstimulerande arbetsmarknadsmedlen fungerar således med full styrka — en verksamhet som jag för den här regionens del faktiskt betecknar som helt livsfarlig. För att motivera detta mitt påstående vill jag säga litet om den utveckling som denna region undergått. I anledning av propositionen 111 har jag väckt en motion där jag nämnt att befolkningstalet för regionen i dag sjunkit till ungefär 20 000. Det är en minskning under 30—40 år med 13 000 invånare. Minskningen har satt in med särskild styrka under efterkrigstiden. I Länsprogram 1970 räknar man med att Strömstad skulle ha en befolkning på 9 800 människor år 1975 och 9 700 människor år 1980, men redan 1971 har befolkningstalet sjunkit till 9 500. Målsättningen, som ju redan den var blygsam, har alltså inte kunnat hållas, även om detta delvis uppvägs av något bättre siffror i Tanums kommun än vad länsprogrammet ursprungligen avsåg. Utredningsarbetet som landstinget speciellt har gjort för området visar på att de bägge kommunerna skulle behöva ett befolkningstal på åtminstone 24 000 personer för att kunna upprätthålla samhällelig service i något så är tillfredsställande utsträckning. I den regionalpolitis ka bedömningen av området säger länsstyrelsen att regionen måste ha ett eget näringsliv, dvs. man kan inte leva på arbetsmöjligheter i andra områden i Bohuslän genom pendling dit. De svenska myndigheterna måste också förstå att belägenheten vid en riksgräns helt naturligt kar omlandets storlek. För den norra länsdelen finns det ju ingen möjlighet till stöd eller samarbete med andra svenska områden vare sig västerut, norrut eller österut, utan det är endast i söder som vi kan få stöd. Det bilagematerial som samlats till propositionen 111 ger också ett starkt belägg för de här synpunkterna. Befolkningsutvecklingen 1966 1970 visar att de bägge kommunerna i sina respektive grupper — alltså regionalcentra och kommuncentra — ligger bland de sämsta. Andelen människor i åldern över 50 år utgör i bägge kommunerna den högsta i landet. Bland de som regionala centra klassade kommunerna har Strömstad 1971 haft en arbetslöshet som endast överträffats av fyra eller fem andra centra i landet. Det glädjande i statistiken är att industriutvecklingen under åren 1964—1969 varit klart positiv. Denna bryts nu om inte effektiva lösningar kan nås på dagens problem, men det förhållandet att en positiv utveckling har kunnat äga rum bör vara bevis på ortens möjlighet att fungera i arbetsmarknadshänseende. Min fråga om ändringar i den regionalpolitiska bedömningen av regionen ställdes mot bakgrunden av den tveksamhet som ibland har funnits om riktigheten att regionen legat inom stödområdet. När denna indelning första gången gjordes fyllde området förutsättningarna för att erhålla stöd, nämligen att man hade arbetslöshet och befolkningsutflyttning. Under tiden därefter har man menat att orten inte borde ligga inom stödområdet, men lyckligtvis har någon ändring där inte skett. Under senare år har dock som regel något lokaliseringsbidrag inte utgått utan endast lokaliseringslån och räntebefrielse vissa år. Detta har motiverats med att man ansett att området ändå ligger i en landsända som har ett expansivt näringsliv. Men när nu kommun, landsting och länsarbetsnämnd arbetar med nylokalisering skulle jag vilja ha statsrådets synpunkter på möjligheterna att kunna räkna även med lokaliseringsbidrag för att kunna ingå i förhandlingar med företagen för att man skall kunna fatta snabba beslut om nya arbetsplatser. Jag tycker mig ha anledning att ställa den frågan också med hänvisning till statsrådets uttalande i propositionen 111 angående de framtida stödområdesgränserna. Utan att som jag förstår föreslå någon ändring i de gränserna säger statsrådet att obalansen mellan skogslänen och övriga delar av landet motiverar att det lokaliseringspolitiska investeringsstödet liksom hittills inriktas i första hand mot Norrland och delar av norra Svealand samt Gotland och Öland. De delar av Götaland som nu ingår i stödområdet, dvs. Dalsland och norra Bohuslän, nämns alltså inte. Innebär det att de områdena kommer att behandlas snålare i fortsättningen, eller kommer de att uteslutas ur stödområdet? Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Med undantag för beredskapsarbetena säger svaret inte mycket om konkreta åtgärder, som direkt påverkar arbetssituationen.

Herr talman! Herr Mattsson i Skee måste ha fått felaktiga informationer om den stödverksamhet som förekommer i Strömstad och i Tanums kommun. Jag har här en förteckning som visar att det i Strömstads kommun har fattats fem beslut sedan 1965, det senaste år 1972, och i fyra av de fallen har det utgått såväl direkt bidrag som lån. Det är alltså bara i ett fall som bidrag inte har kommit i fråga. Beträffande Tanums kommun upptar min förteckning sju företag, av vilka fem har fått bidrag samtidigt som de har fått lån. Där är det senaste beslutet från 1971. I ett fall har det bara beslutats lån. Det var 1972. Detta är beroende på hur situationen har varit för vederbörande företag och vilken form av stöd som företaget har ansett sig behöva samt den effekt som man räknat med att nå genom stödet. Jag har velat säga detta för att inte den missuppfattningen skall sprida sig att området inte har fått del av det stöd som kan tillkomma företag inom stödområdet. Herr Mattsson menade att jag inte hade så mycket att säga i den här frågan. Jag är väl medveten om att när ett stort och specialiserat företag går över styr i en ort, så uppstår det missmod och besvikelse, men det är ju inte möjligt med aldrig så goda avsikter och aldrig så goda resurser att omedelbart reparera den skada som vållas en ort när någonting sådant inträffar. I det läget har vi dess bättre sett att det finns ett annat företag som kan gå in och ta över verksamheten och bereda ett rätt betydande antal människor fortsatt sysselsättning. Läget är inte klart, eftersom förhandlingar pågår, så det finns ingen möjlighet i dag att säga vad som kan bli nödvändigt att göra. Vi har väl alla den förhoppningen att förhandlingarna skall leda till att så många som möjligt av dem som nu arbetar i företaget skall beredas arbete även i fortsättningen, men den uppgiften ankommer inte på mig och inte på herr Mattsson; vi kan ju inte träffa något avgörande i de frågorna just nu, utan vi har bara att vänta. Jag tycker att arbetsmarknadsverket har gjort stora insatser för att komma till rätta med sysselsättningssvårigheterna i denna bygd. I november i år var arbetslösheten i området 140 personer, men i november förra året fanns 208 arbetslösa, så vi har trots allt en något bättre situation i dag. Det beror väl i hög grad på att man har satt in beredskapsarbeten i så stor utsträckning. Man har också flyttat en byggarbetsplats för äldre byggarbetare från Uddevalla till Strömstad. På olika sätt har man således verkat för att bygdens folk skulle få ökade sysselsättningsmöjligheter. I det läget har jag inte mer att förtälja än att jag liksom naturligtvis herr Mattsson och herr Magnusson har den förhoppningen att det skall bli möjligt för företaget att finna en ny verksamhetsuppgift till glädje och båtnad för de anställda och för bygden. Jag tror också att vi kan räkna med att de ansträngningar som länsarbetsnämnden gör i samarbete med en rad organisationer skall leda till ett positivt resultat. Självfallet kommer staten att med de möjligheter som står till buds i form av lokaliseringsstöd medverka till att det kan komma till stånd ytterligare etableringar i detta område.

Herr talman! Den här diskussionen gäller en bygd som ligger även mig varmt om hjärtat, och det må därför tillåtas mig att något blanda mig i debatten. Vi talar om en del av vårt land där man med föga överdrift kan säga att 1930-talets arbetslöshetskris går direkt över i 1970-talets utan att egentligen någonsin ha varit hävd däremellan. Detta har, allteftersom decennierna har gått, skapat en känsla av missmod och ibland hopplöshet hos de människor som ännu finns kvar. Det är inte särskilt stor tröst att hämta ur det svar som inrikesministern här lämnade. Statsrådet Holmqvist säger att han hoppas att de åtgärder som är omtalade skall leda till att arbetsmarknaden i norra Bohuslän stabiliseras. Det finns ingen människa i norra Bohuslän som hoppas att arbetsmarknaden skall stabiliseras, för det är vi inte hjälpta med. Utvecklingen måste vändas och arbetsmarknaden genomgå en mycket kraftig expansion i stället för att stabiliseras. Herr Mattsson i Skee har klargjort hur det är. Vi har alltså redan kommit så långt ner att bygden inte har någon egentlig livskraft kvar, om den inte kan få en injektion av expansion, inte bara av stabilisering. Befolkningsunderlaget är redan för litet. Nu vet vi — och vi erinras ständigt om det i debatten om riksplanering och sådant — att det är väldigt många som helst vill se nästan hela Bohuslän och framför allt den norra delen som en badbalja, ett ställe dit människor från andra håll kommer för att rekreera sig.

Det är det som nordligaste Bohuslän raskt håller på att bli. Det finns alltså icke underlag för de människor som finns kvar där att bli kvar med någorlunda hygglig samhällsservice, utan vi får bestämma oss om vi vill skapa ett nytt stycke ödemark eller inte i norra Bohuslän, och då är det inte tal om att nöja sig med stabilisering vid nuvarande nivå. Det finns i själva verket många fler arbetslösa nordbohuslänningar än vad som framgår av herr Holmqvists siffror. Det är bara det att de flesta är registrerade som arbetslösa i Göteborg och Uddevalla och på andra ställen, dit de för länge sedan har flyttat. Många av dem är återigen arbetslösa, jag känner flera. En del av dem har lyckligtvis också arbete på annat håll, men det är relativt få som är registrerade som arbetslösa där hemma, därför att de flyttar innan de hinner bli registrerade som sådana. Emellertid är det för mig intressantaste här att statsrådet Holmqvist och i viss mån också interpellanterna går förbi vad som för mig egentligen förändringar i den regionalpolitiska bedömningen av området som aktualiseras av det kraftigt förändrade sysselsättningsläget. Jag uppfattar det som en fråga av mycket större räckvidd än frågor om lokalisering av enstaka mindre företag, om lokaliseringsbidrag, lokaliseringslån och allt detta.

Det finns en stor tillgång som är nästan exklusiv, en djuphamn i Hogdal. Där vet jag att det är ett efterfrågetryck. Det är många som vill dit. Den dag det tillåts att exploatera den tillgången, då kan vi få ett tryck som kan bli svårt att motstå och som det gäller att hålla tillbaka. Det är många som i dag är intresserade av ett sådant läge. Det har sagts att det egentligen inte finns mer än fyra platser på hela den svenska kusten med ett djuphamnsläge av den kvaliteten som Hogdal kan bjuda. Man behöver inte vara mycket till sjöman eller navigatör för att direkt på en karta kunna se att ingen av de andra tre platserna har ett läge som kan jämföras med Hogdal, där man har en spikrak insegling från världshaven utan en enda gir. Där är en tillgång, men vi vet inte om vi någonsin kommer att få utnyttja den. Efter vad man kan läsa sig till i de propositioner om hushållning med mark och vatten, regionalpolitik och annat, som nu behandlas, så är det uppenbarligen inte regeringens mening att den skall få utnyttjas. Det har skett en glidning i uttryckssättet. För något år sedan, när regeringen lämnade sitt tillstånd till exploateringen vid Brofjorden i Lysekilsområdet, lade vi i nordligaste Bohuslän särskilt noga märke till de exakta ordalagen när regeringen förklarade att härefter skulle ingen vidare utbyggnad av sådan industri tillåtas i området mellan Lysekil och Strömstad. Det var för oss väldigt viktigt. Vi såg på milen norr om Strömstad. Vi utgick ifrån att regeringen inte menade dessa utan liksom vi därhemma ansåg såsom självklart att det var ett litet område, som näringspolitiskt och regionalpolitiskt tillhör den högindustrialiserade Oslooch Haldenregionen och inte utgör någon sorts rekreationsområde i svenska Bohuslän. Vi trodde att där skulle någonting kunna få göras, men nu börjar vi tvivla på det. Så länge vi inte får besked om att vi får lov att utnyttja den enda egentligt exklusiva tillgång som regionen har att erbjuda och som ingen annan region i landet kan erbjuda bättre, får vi nöja oss med funderingar och rapporter av den art vi har fått i dag och som för mig — jag kan inte låta bli att säga det — ter sig något patetiska. Visst är det ett resultat när inrikesministern kan meddela att de samlade insatserna av lokaliseringspolitisk karaktär sedan 1965 har givit 900 arbetstillfällen — låt vara beräknade; vi är inte övertygade om att de verkligen finns annat än i beräkningarna. Men allright, det kanske finns 900 arbetstillfällen i regionen varav 325 i Strömstads och Tanums kommuner. Om jag fick sätta en nolla efter och läsa 3 250, skulle jag ha sett det som en löftesrik början, men 325 är patetiskt.

Herr talman! Jag är glad över att herr Carlshamre ytterligare utvecklade den andra fråga jag hade ställt. Vi som bor i området måste arbeta både med de kortsiktiga problemen och med de mera långsiktiga. För att få möjligheter att arbeta med de mera långsiktiga problemen och använda de naturresurser som det pekades på har jag tillsammans med min partivän Lennart Mattsson motionerat om att riksdagen inte skall låsa fast oss på det sätt som propositionen 111 gör när det gäller den fysiska riksplaneringen. Jag hoppas att både utskottet, som man från länet och kommunen uppvaktade i går, och riksdagen skall ta hänsyn till de synpunkter som vi framfört i motionen, så att det alltså finns möjligheter för oss att sedan göra ansträngningar för de mera långsiktiga problemens lösning. När det sedan gäller inrikesministerns inlägg sade jag att bidrag har utgått men att det under senare år har varit en mera restriktiv tillämpning. Jag har haft möjlighet att arbeta med ett flertal ärenden och kan även hänvisa till bilagematerialet, som visar att till Strömstadsområdet har utgått 11 miljoner kronor inklusive investeringar. Fram till 1971 detta är 1972 års beslut — uppgick sammanlagda lånedelen till 6 miljoner kronor och bidragsdelen till 1 miljon kronor. Detta är alltså ett material som jag har hämtat ur inrikesministerns egen proposition. Jag ställde två frågor. Jag ville ha statsrådets uttalande om hur han ser på möjligheterna att få använda lokaliseringsbidrag i det pågående arbetet med att få fram ny sysselsättning. Inrikesministerns svar, att det i lokaliseringspolitikens början utgick bidrag till några företag och även under 1972, vill jag då tolka på det sättet att det finns en stor förståelse för att man måste ge ett bra bidrag även till lokaliseringspolitiken. Däremot fick jag inget svar på den andra frågan. Jag citerade ur propositionen en uppräkning av vissa geografiska områden. Jag hoppas att jag kan få ett svar som bekräftar att även de delar i Götaland som inte är nämnda kommer att ingå i området. Sedan vill jag säga att man inte kan ta siffran 140 arbetslösa vid en viss tidpunkt i år och jämföra med fjolårets siffror, därför att vid den tidpunkten var Original-Odhners hela arbetsstyrka hotad av arbetslöshet. Sedan har man lyckats åstadkomma en viss lösning — jag betonar att det är en viss lösning.

Framtiden för regionen är helt avhängig av att vi får fram nya arbetstillfällen. Vi kan alltså inte enbart nöja oss med en stabilisering i fråga om arbetstillgången. En stabilisering kan ju ske på olika nivåer, och det är nödvändigt att vi får åtminstone behålla den sysselsättningsnivå som vi har nu. Herr Magnusson i Grebbestad nämnde att vi snabbt behöver ett tillskott i vardera kommunen på 300-400 arbetstillfällen. Ja, det är klart att det vore bra om man kunde få fram så goda resultat, men jag tror att vi får inrikta oss på att i första hand knäcka problemet för 200—250 personer i Strömstad, vilkas sysselsättning är direkt hotad.
Herr talman! Man kan självfallet diskutera ordens innebörd. När jag uttryckte förhoppningen om en stabilisering menade jag att det skulle vara möjligt att få nya företag till området, så att vi kan hindra att de som nu eventuellt friställs måste söka sig till andra ställen. Men det är naturligtvis inte så att jag ser det som någon uppgift att långsiktigt åstadkomma en stabilisering i det här området i den mening som herr Carlshamre angav, att det inte skulle finnas möjligheter till en utveckling. Jag måste säga att jag är en smula förbryllad över herr Carlshamres inlägg. Det verkade precis som om han inte vore medveten om att man i hundratals hem i denna bygd känner oro för sin sysselsättning, oro för att man inte skall ha arbete för morgondagen. Men detta har inte herr Carlshamre engagerat sig i, utan han menar att detta område kommer att bli en fjällvärld, som han uttryckte det, inom några år, genom att det över huvud taget blivit slut med utvecklingen. Sedan tog han upp en fråga som vi kan ha anledning att diskutera i annat sammanhang, nämligen den fysiska riksplanen, som inte hör omedelbart ihop med denna fråga. Jag har ganska nyligen haft tillfälle att besöka Strömstad — det var innan man fick det överraskande beskedet att den största industrin på orten skulle läggas ner. Jag kan försäkra herr Carlshamre att jag inte mötte någon så bekymrad inställning hos människorna vid det besöket, men jag har mött den efteråt när jag träffat representanter för fackföreningarna och kommunalmännen från den bygden. Nu talar herr Carlshamre om någonting helt annat än vad jag tycker är det stora problemet för dagen. Här har samhället måst gå in, och man måste vara beredd också i fortsättningen att gå in för att överskyla brister i näringslivets struktur. Vi kommer — det är jag övertygad om — att få betydande svårigheter att komma till rätta med problemen. Jag tyckte nog att herr Carlshamre tog alltför lätt på frågan. Han försökte nästan att göra sig lustig över mitt försök att beskriva de problem som föreligger. Han beskrev det patetiskt. Jag förmodar att han med det menade att jag kanske haft ett för starkt engagemang i frågan. Jag vill gärna betona att jag anser den situation jag beskrivit vara allvarlig och att vi måste vara beredda att göra insatser. Jag har redan här förklarat att vi kommer att ställa oss positiva till alla uppslag som kan komma i detta syfte. Det skulle ha varit intressant, om herr Carlshamre anvisat en annan väg för att lösa detta problem. Herr Carlshamre kan väl inte mena att den inställning han företräder när det gäller konjunkturpolitiken, dvs. att man skulle göra en eller annan justering med generell innebörd, skulle ha någon nämnvärd betydelse i detta sammanhang. Jag tror att detta är ett gott exempel på hur värdefullt det är att vi är beredda att göra punktinsatser, att vi tilldelat arbetsmarknadsverket så stora resurser, att man kan klara av de aktuella problem som kan komma överraskande och till obehag för många människor.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja avge en liten förklaring till vad jag menar med stabilisering. Vi skall skaffa sysselsättning åt de människor som finns i bygden. Dessutom skall vi se till att den uppväxande ungdom som lämnar skolan också får möjlighet till sysselsättning inom sin egen bygd. Om man kan få företag, som bereder arbetstillfällen åt 300-400 man i vardera kommunen, så är arbetsmarknadsläget stabiliserat inom dessa båda kommuner. Jag tror inte att vi har högre vyer när det gäller att stabilisera läget. Redan en sådan stabilisering kommer att medföra vissa problem därför att en avfolkning har skett, men vi har en reserv i den ungdom som lämnar skolan. På tre fyra år vill vi möjliggöra för dessa unga att få sysselsättning. Någon gång kan man önska att det inte målades alltför mörkt och besvärligt om en bygd. Vi som bor inom området ser inte så mörkt på situationen, utan vi tror fortfarande att bygden har rika möjligheter att ta emot företag och att erbjuda möjligheter för folk att bo där. Bygden ligger ändå mellan två stora städer, Göteborg och Oslo, och har ett utomordentligt fint läge. Här har varit en stark expansion i södra delen av länet, och det skulle vara underligt, om inte denna expansion fortsätter norr ut. Detta är vad vi hoppas på. Jag tror också att det kommer företag som medför att vi får ett bättre förhållande. I någon mån är det väl detta som inryms i inrikesministerns svar att läget för närvarande är litet osäkert, varför vi inte direkt kan gå ut och tala om vad det är fråga om. Jag hoppas i alla fall att företag skall komma och att arbetsmarknadsmyndigheterna hjälper till att förbättra situationen för norra Bohuslän.
Herr talman! Det patetiska ligger i att när man skall redovisa vad som kunnat uträttas sedan 1965 får man fram 325 arbetstillfällen — ett 40-tal per år — tillkomna i en region där under samma period kanske i genomsnitt något hundratal om året försvunnit. Jag menar att det är ett ganska blygsamt resultat av vad som ändå är — jag håller gärna med om det — en ambitiös satsning. Man kan skärpa herr Magnussons påpekande att det är fråga om en region som ligger mellan två stora städer, Göteborg och Oslo. Jag har tidigare någon gång här i kammaren själv använt uttrycket att vi här talar om en bygd som ligger mitt emellan två av Nordeuropas mest expansiva regioner, Göteborgsregionen och Osloregionen. Ändock har denna bygd på ett så egendomligt sätt kommit i skymundan, vilket bl.a. måste bero på att det har varit någon valhänthet i handläggningen av regionens intressen. Jag bor en stor del av året i den här regionen, i Lommelands församling, i en dal där det ännu för 20 år sedan eller mindre bodde 50—60 människor som hade sin sysselsättning där, i huvudsak av jord och skog. Där lever jag nu, omgiven av 23 hektar svarta vinbär, som sysselsätter 1 person. Det är i och för sig skönt att man får någonting att växa på marken. Men proportionen 50—60 människor och 1 fast boende verksam säger litet om vad det handlar om — att vi verkligen är på väg emot en ödemarksstatus, om det får fortsätta. Jag är medveten om att man inte, just nu i varje fall, skall med inrikesministern diskutera den fysiska riksplaneringen. Det är andra statsråd som i första hand håller i den. Den hör ändå samman med regionpolitiken. Vad jag har velat säga är närmast att vi hela tiden går förbi den stora frågan: Kan vi tro att vi med i och för sig värdefulla och välkomna arbetsmarknadspolitiska åtgärder löser ett problem, som bara kan lösas genom att bygden får utvecklas enligt sina egna naturliga förutsättningar och utan att det läggs en hämsko på den? Jag vill säga till inrikesministern att jag verkligen har tillfälle att träffa de här människorna, och jag tar icke lätt på problemen. Jag har var och varannan vecka tillfälle att tala med just de där ängsliga, otrygga människorna i Strömstads och Tanums kommuner. Jag kan påpeka för inrikesministern att det finns en alldeles särskild sorts människor däruppe, nämligen de som nu går som arbetslösa för andra gången i sitt liv. De gick som unga stenhuggare arbetslösa på 1930-talet. Nu går samma individer, i några få fall som stenhuggare, eller i övrigt i något annat yrke åter arbetslösa som gamla. Jag tror det skulle bli svårt att någonstans i landet leta upp en bitterhet och en besvikelse som kan mäta sig med dessa människors. Och de finns just i den region vi här talar om. Jag träffar dem och tar alltså ingalunda lätt på deras problem. Om jag möjligen gör intryck av att blicka för långt framåt och se det här i ett för långt tidsperspektiv och försumma de överhängande problemen, så beror det på att dessa överhängande, dagsaktuella problem i stort sett har varit dagsaktuella i 40 år. Det är detta som är problemet: de kom aldrig riktigt ur 1930-talet. När en aktuell situation har en varaktighet av 40 år är det kanske inte så konstigt om man försöker rikta blicken åtminstone några år framåt och inte bara till det i och för sig extra besvärliga året 1972.
Herr talman! Jag konstaterar bara att jag förstod de båda interpellanterna så att de hade avsett den situation som har uppkommit i detta område under den senare tiden till följd av händelser som har inträffat där. Herr Carlshamre har haft en benägenhet att se väldigt långt tillbaka liksom att försöka se framåt och undvika att beröra vad som är de aktuella problemen. Det är detta jag tycker är svagheten i herr Carlshamres framträdande här. Han skulle eljest möjligen ha kommit att tvivla på de fria marknadskrafternas förmåga att få allting att fungera så bra som han själv tycks önska och förvänta. Jag tror att i stället många människor ställer sig frågande. Jag förstår inte vad herr Carlshamre anser när han säger att det här är ett hot som har hängt över oss i 40 år. För mig har det varit de aktuella händelser som har inträffat som har gett anledning till frågorna och som också har gett mig anledning att ge det svar jag har lämnat. De andra problemen får vi tillfälle att diskutera i annat sammanhang, när det gäller den fysiska riksplanen

I anslutning till att bilbältet började användas här i landet utfärdade dåvarande vägoch vattenbyggnadsstyrelsen år 1958 vissa bältesnormer för att säkerställa att bältenas skyddseffekt var tillfredsställande. Den helt dominerande bältestypen var vid denna tidpunkt det gamla diagonalbältet, dvs. tvåpunktsbältet. Under de närmast följande åren skedde en stark utveckling på bilbältesområdet. Det blev allt vanligare att bilbälten ingick som standardutrustning i personbilarnas framsäten trots att det inte uppställts några krav härpå. En del personbilar försågs med bälten även i baksätet. Under 1960-talets början kom trepunktsbältet alltmer i bruk. År 1965 reviderades bältesnormerna med utgångspunkt i vunna erfarenheter. Enligt 1965 års normer, som alltjämt är gällande, godkänns tvåpunktsbälte endast för sittplatser som inte är belägna intill fordonsdörr. Det är klart dokumenterat att såväl tvåpunktssom trepunktsbältena har en mycket påtaglig skyddseffekt. Tusentals biltrafikanter har under årens lopp räddats till livet, undgått skador eller fått sina skador begränsade genom att använda sådana bälten. Trots att några statistiska uppgifter inte finns att tillgå är det sannolikt att i vissa fall skador, som förorsakats åkande som använt tvåpunktsbälte, inte skulle ha uppstått om i stället trepunktsbältet använts. Detta är också en av anledningarna till att tvåpunktsbältets användningsområde begränsats i 1965 års normer. Utvecklingen har gått därhän att trepunktsbältena numera helt dominerar. Även i baksätet på s.k. tvådörrarsbilar, där tvåpunktsbältet är tillåtet, installeras som regel trepunktsbältet. Inom trafiksäkerhetsverket pågår en översyn av bältesnormerna. Härvid prövas bl.a. frågan om direkt förbud att installera tvåpunktsbälten i nya bilar. år 1969 i framsäte och från år 1970 också i baksäte blev en noggrannare kontroll av bältesinstallationerna möjlig. Kontrollen sker framför allt vid typoch registreringsbesiktning av fordonen. I sammanhanget kan nämnas att trafiksäkerhetsverket föranstaltat om en undersökning i syfte att klarlägga i vilken grad styrkan hos bältesbanden och andra bälteskomponenter påverkas genom att de blir äldre, förslits etc Undersökningsresultaten skall tjäna som underlag för eventuellt skärpta krav på provning av bältesband.
Herr talman! Jag har all anledning att tacka kommunikationsministern Bengt Norling för svaret på min interpellation. Vad jag i svaret främst vill trycka på är följande passus: ”Det är klart dokumenterat att såväl tvåpunktssom trepunktsbältena har en mycket påtaglig skyddseffekt. Tusentals biltrafikanter har under årens lopp räddats till livet, undgått skador eller fått sina skador begränsade genom att använda sådana bälten.” Dessa ord är förvisso sanna och bör upprepas mycket mycket ofta. Så säger emellertid kommunikationsministern följande: ”Trots att några statistiska uppgifter inte finns att tillgå är det sannolikt att i vissa fall skador, som förorsakats åkande som använt tvåpunktsbälte, inte skulle ha uppstått om i stället trepunktsbältet använts.” Det är också sant. Men det kusliga och tragiska är att tvåpunktsbälten i vissa fall har en rent negativ effekt. Då denna fråga i många fall helt enkelt gäller liv eller död tillåter jag mig, herr talman, att redogöra för ett nyligen timat olycksfall. En bilist skulle göra en omkörning. Just som han svängde ut märkte han, att en bakomliggande bilist höll på att passera honom. Han avbröt då den påbörjade omkörningen och skulle gå tillbaka till utgångsläget. Olyckligtvis råkade han i det hala väglaget in i en sladd, gick ned i diket och krockade med ett träd. Såväl föraren som hans fru hade bilbälte påspänt. Föraren klarade sig helt oskadd, hans fru dog, hon hade vid den relativt sett lindriga krocken glidit ned i bilbältet och strypts av detta. Denna djupt tragiska olycka föranledde en morgontidning att på sin löpsedel basunera ut: ”Kvinna strypt av bilbälte.” Tyvärr nämndes det inte vare sig på löpsedeln eller någonstans i texten i tidningen att det rörde sig om det gamla diagonalbältet, dvs. tvåpunktsbältet. Tidningen Kvällsposten i Malmö — det var inte den tidningen som hade slagit upp löpsedeln tog upp denna sak till debatt. Professor Gerhard Voigt — av oss alla erkänd expert uttalade sig och sade att det i samtliga de fall som han kände till, där bilbältet haft en negativ effekt, hade rört sig om det gamla diagonalbältet. Vi har just genomfört en kampanj för att få bilisterna att använda bilbältena. Tidigare använde 20 procent av trafikanterna bilbälte. Nu uppgår motsvarande andel till 30 procent. Det är således fråga om en ökning med inte mindre än 50 procent. Så kommer den remarkabla dödsolyckan. Det tragiska är att vederbörande skulle ha fått lindriga skador eller inga skador alls, om hon inte hade haft något bilbälte. Om hon hade haft trepunktsbälte, skulle hon, såvitt jag förstår, definitivt klarat sig helt oskadd. Jag vet att herr Norling är lika intresserad av trafiksäkerhetsfrågorna som jag. Vad jag efterlyser är bara en något fränare attityd i denna synnerligen allvarliga fråga. Det räcker inte längre för oss att gå omkring a KE NG 1 december 1972 och tro att det är tillräckligt med bara propaganda. Vi bilister är tydligen mycket svåra att påverka. Ang. kontrollen av Vad jag nu vill är att Svensk bilprovning skall kolla bilbältena. Enligt — bilbälten m.m. tidskriften Teknikens Värld är ett bilbälte mer eller mindre utslitet och Jag visste det inte tidigare Hur är det med låsanordningen till bilbältena? Enligt de informationer jag fått lär man vid en okulärbesiktning, företagen av utbildad personal inom Svensk bilprovning, till ungefär 90 procent kunna k bilbälten förutom naturligtvis de av mig så avskydda tvåpunktsbältena. Jag vädjar nu till kommunikationsminister Bengt Norling att sätta kraft bakom sina goda idéer. Herr Norling kan förslagsvis för det första ge Svensk bilprovning order om att kolla bilbältena — de är dock bilister as bästa och billigaste livförsäkring.

Låt personalen på Svensk bilprovning dela ut detta informationsblad till sina kunder! Jag tror att det skulle ha en ganska stor effekt. Jag har också ytterligare ett litet tips. Då bilen provkörs — det sker ju alltid vid besiktningarna skall personalen ha bilbältet på sig; de skall naturligtvis föregå med gott exempel. Då kan man samtidigt kolla bältet och låsanordningen. Då detta är åtgärdat och vi har rensat ut de mer eller mindre olämpliga bilbältena är jag beredd på en debatt om en eventuell — dock högst eventuell — lagstiftning om obligatoriskt bilbälte. Jag hoppas dock att vi med gemensamma ansträngningar och en seriös propaganda kan slippa lagstiftningen och få bilisterna att inse sitt eget och därmed samhällets bästa. Jag uttryckte inledningsvis min tacksamhet för svaret och konstaterade att kommunikationsminister Norling i stort sett delar professor Gerhard Voigts uppfattning, även om kommunikationsministern förståeligt nog uttrycker sig litet försiktigare än professor Voigt gör. En fråga undvek dock statsrådet att svara på, och jag upprepar den nu: Är kommunikationsministern villig att medverka till att AB Svensk bilprovning i fortsättningen även skall kontrollera bilbältena och låsanordningarna?
Herr talman! Vi är naturligtvis helt överens om nyttan med bilbältet och om dess användning. Men i fråga om kontrollen av bilbältena inställer sig vissa problem att utvärdera olika bältestypers styrka, uthållighet osv. Man kan vidga problemen till att också gälla frågan om hur det skulle vara möjligt att mycket snabbt åstadkomma en radikal förändring i riktning mot ett mera obligatoriskt användande av trepunktsbältet i stället för tvåpunktsbältet. Om man skulle vara radikal att man ville byta ut befintliga tvåpunktsbälten mot bälten av trepunktstyp, så uppstår vissa problem när det gäller äldre fordon. De fordon som har tvåpunktsbälten är väl i de flesta fall inte fabriksutrustade med den extra fästpunkt i golvet som erfordras för att ett trepunktsbälte skall kunna inmonteras. Inför ett sådant byte måste alltså i många fall en ny fästpunkt anordnas. Det får då ske genom att hål upptas på lämpligt ställe i fordonet, och i det sammanhanget måste det i de flesta fall gö Möjligheterna till ett sådant arrangemang är i sin tur beroende av i vad mån karossens hållfasthet på och omkring det aktuella stället är nedsatt på grund av rostangrepp eller annat. Det är alltså svårt att genomföra ett utbyte av befintliga tvåpunktsbälten. Å andra sidan har jag i mitt svar på herr Taubes interpellation sagt att det pågår inom trafiksäkerhetsverket en översyn av bältesnormerna och att man då bl.a. prövar frågan om direkt förbud att installera tvåpunktsbälte i nya bilar. Vidare framgår det av mitt svar att man för att kunna göra en mera minutiös kontroll också först bör ha klart för sig hur bältesnormen i sig skall utformas. Vad skall man k av den bältestyp som vi hoppas så småningom skall bli den gängse i våra bilar? Som jag också sagt i svaret, sista stycket, sker det emellertid en kontroll av bältesinstallationerna vid typoch registreringsbesiktning. Trafiksäkerhetsverket har föranstaltat om en undersökning av styrkan hos bältesbanden, osv. Vi har alltså en rad aktiviteter i gång som bör tillsammantagna innebära en ganska snabb forcering av det som herr Taube här är ute efter och som jag naturligtvis i princip ansluter mig till, nämligen att vi så snabbt som möjligt skall ha ett bälte som vi kan känna oss tillfredsställda med i fråga om teknisk utformning, styrka osv. Sedan har herr Taube också i sin interpellation hänvisat till ett tidningsuttalande av professor Voigt i Lund. Denne skulle i något sammanhang uttalat sitt stora bekymmer för tvåpunktsbältet. Jag är väl bekant med professor Voigt, och när jag fick interpellationen tog jag mig därför friheten att kontakta honom för att få bekräftat huruvida han hade yttrat sig på det sättet. Jag vill gärna nämna att han i ett brev till mig har anfört vissa synpunkter och jag tillåter mig att citera följande: ”Riksdagsmannen Taubes påstående att jag i skrift eller i ett yttrande gentemot offentligheten skulle ha uttalat att diagonalbälten är olämpliga är inte riktigt. Däremot har jag upprepade gånger framhållit att tvåpunktsbälten har en påtaglig skyddseffekt, vilket särskilt visats i docent Bäckströms utredning som bl.a. är baserad på undersökningsmaterialet vid Statens rättsläkarstation i Lund. Tvåpunktsbälten, däribland diagonalbälten har emellertid inte den skyddseffekt som trepunktsbälten har. Enstaka dödsfall har förekommit hos personer, som använt endast tvåpunkts-diagonalbälten genom att de vid en kollision glidit ur detta diagonalbälte och därvid fastnat med underkäken. Sådana händelser har huvudsakligen orsakats av att dessa bilister kastats ur öppna dörrar som inte varit försedda med säkerhetslås. Dylika händelser är dock extremt sällsynta och står statistiskt sett inte i relation till den nytta som tvåpunktsbälten haft vid många andra olyckor. Sådana händelser kan inte tänkas förekomma om man använder sig av trepunktsbälten.” Jag har gärna velat återge detta, eftersom det kanske ställer professor Voigts uttalande i en något mer nyanserad dager. I övrigt tror jag som sagt att de åtgärder som är aviserade i den här frågan bör göra det möjligt att ganska snart uppnå den effekt på detta område som herr Taube efterlyser.
Herr talman! Det jag skrev i min interpellation som rör professor Gerhard Voigt är bara två rader. Där står: ”Professor Gerhard Voigt har med anledning av. olyckan i Skåne hävdat, att det i samtliga fall då människor skadats av bilbälten rört sig om det gamla diagonalbältet.” Detta var allt jag skrev där. Sedan gjorde han ett tidningsuttalande, som kanske inte är korrekt återgivet i tidningen, men jag har bara hänvisat till detta andra uttalande. Med det menar Gerhard Voigt, såvitt jag kan förstå, att om man hade använt trepunktsbälte hade det inte haft någon negativ effekt. Jag håller helt med statsrådet om att vi inte skall gå så långt att vi säger att det inte skulle vara bättre att ha tvåpunktsbälte än inget bälte alls. Det tragiska är emellertid att sker det en olycka och bilbältet har haft en negativ effekt, försvinner mycket av de goda effekterna i propagandan. Jag tycker det är beklagligt och litet av sensationsmakeri att tidningarna på löpsedlarna skriver en sådan sak som att en kvinna har blivit strypt av ett bilbälte. De människor som inte känner till att det finns tvåpunktsoch trepunktsbälten och som inte är intresserade av dem ser bara löpsedeln, och sedan kommer denna tråkiga propaganda igen, att de och de dödsolyckorna har inträffat till följd av att bilbälten använts! Kommunikationsministern svarade ändå inte på min fråga om Svensk bilprovning. Jag begär inte något svar nu, men jag har talat med vår riksdagskollega Nils Erik Wååg om det här, och såvitt jag förstår menar han att det skulle gå bra att låta Svensk bilprovning undersöka också bilbältena vid besiktning. Det kusliga är onekligen att ett bälte slits ut efter kanske 5 000 mil. Jag hade förut en bil som jag körde 10 000 mil; jag litade ju på bältet hela tiden, men tydligen var det fullständigt oanvändbart. Fastnar det i dörren ett par gånger kan det stukas det till. Jag anser att även bältena skall kontrolleras. Denna detalj är ju en av de viktigaste då det gäller säkerheten. Jag tackar än en gång för svaret och för statsrådets intresse för frågan.

Herr talman! Herr Björk i le har frågat, om jag är beredd att verka för att en översyn sker av riksskatteverkets tilliämpningsföreskrifter om restavgifterna samt att anvisningarna om hur redovisning om innehållen skatt skall ske förtydligas för arbetsgivarna. Arbetsgivare, som inte betalar in den källskatt han innehållit, skall erlägga restavgift med 4 procent av det felande beloppet. Bestämmelserna härom har funnits sedan källskatten infördes i mitten på 1940-talet. fr.o.m. i år skall arbetsgivare samtidigt med skatteinbetalning lämna uppbördsmyndigheterna uppgift om hur stort belopp han innehållit i källskatt. Denna uppgift skall lämnas oavsett om han på föreskrivet sätt betalar in hela det innehållna källskattebeloppet eller ej. Genom denna uppgiftsskyldighet kan myndigheterna på ett tidigt stadium upptäcka om en arbetsgivare t.ex. på grund av begynnande likviditetssvårigheter inte betalar in hela den källskatt han innehållit. Den nya uppgiftsskyldigheten är av största betydelse från kontrollsynpunkt. Den har därför förknippats med påföljder. Arbetsgivare som inte fullgör sin skyldighet i detta hänseende påförs restavgift med 2 procent av det skattebelopp för vilket uppgift inte lämnats. För att undvika oskäliga effekter av denna restavgift finns möjlighet för länsstyrelsen att ämligen generösa grunder nedsätta avgiften eller befria från den efter Den tvåprocentiga avgiften påförs alltså automatiskt vid utebliven uppgift. I praktiken har arbetsgivaren emellertid möjlighet till nedsättning eller befrielse från avgiften, om giltigt skäl finns för dröjsmålet Arbetsgivares skyldighet att betala in skatt och lämna uppgift om skattens storlek samt de restavgifter som kan påföras om skyldigheten åsidosätts beskrivs utförligt i riksskatteverkets broschyr ”Källskatten”, som tillställts alla arbetsgivare. I särskilda anvisningar i april i år har riksskatteverket meddelat föreskrifter i fråga om befrielse från skyldighet att erlägga restavgift. Länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna står givetvis till tjänst med upplysningar i dessa frågor. Jag anser att riksskatteverkets upplysningar och anvisningar på detta område redan nu är tillfredsställande och tydliga nog. Detta utesluter dock inte att förbättringar kan göras. Dessa torde komma till stånd genom verkets försorg utan direktiv från min sida.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min interpellation. Till grund för min fråga låg det förhållandet att man vid tillämpningen i år av den nya skattebrottslagen fått vissa enligt mitt förmenande egendomliga effekter. I t.ex. Gävleborgs län har 13 företag inte sänt in den redovisningstalong som de skulle ha skickat in i samband med att de betalade preliminärskatten. Anledningen till att de inte gjorde det var att länsstyrelsens anvisningar var något oklara. Ett företag t.ex. har tolkat dem så att det räckte om man på postgiroblanketten angav det belopp man skulle redovisa, eftersom det tydligen inte fanns några krav på att använda en viss blankett för detta förfarande. Eftersom det inte finns något tak på denna typ av avgifter — till skillnad från andra avgifter — har det medfört att t.ex. ett företag i Hudiksvall har fått en straffavgift på 167 000 kronor. Ett par företag i mitt hemlän har fått avgifter på över 100 000 kronor. Det är då att märka att dessa avgifter gäller pengar som man i tid har betalat in till länsstyrelsen. Sedan har företagen överklagat och fått avgifterna nedsatta till 500 kronor per företag. Det verkar emellertid som om anvisningarna också på denna punkt är något oklara, eftersom det inte klart framgår om det skall vara 500 kronor per företag och kvartal eller om avgiften gäller hela perioden. I ett fall dröjde det nämligen till tredje kvartalet innan länsstyrelsen började granska dessa frågor — det innebar att företaget fick sig påfört avgifter för tre kvartal. Troligen hade många företag rättat till misstagen om de redan efter första kvartalet hade fått ett påpekande om hur de skulle bära sig åt. Nedsättningen av avgifterna har inneburit att ett företag efter överklagande har kunnat få sin avgift nedsatt med 166 500 kronor, från 167 000 kronor till 500 kronor. I mitt län har avgifter på en halv miljon kronor plötsligt kommit ned till 6 000 kronor. Tycker finansministern verkligen att det är rimliga proportioner mellan de avgifter som har påförts och de som sedermera tas ut? Själv tycker jag att det är något byråkratiskt. Många företag upplever det också som skattebyråkrati. En annan sida av saken är den situation som de ansvariga tjänstemännen i företagen kommer i på grund av att samhället inte klart formulerar anvisningarna. Jag vädjar till finansministern att han ser över detta och tänker på de enskilda tjänstemännen i företagen, som drabbas genom att deras företag åsamkas avgifter på kanske hundratusentals kronor. Det svar jag har fått andas kanske en viss förståelse för problemen, men jag tycker inte att anvisningarna är så klara som finansministern tydligen anser. De företag som drabbas tycker förmodligen inte heller att anvisningarna är klara. Jag tolkar dock svaret som ett löfte från finansministern att ett förtydligande av anvisningarna skall göras. Finansministern räknar tydligen med att det skall komma till stånd utan särskilda direktiv. Men det vore värdefullt om finansministern ville tala om vad han anser är skillnaden mellan de avgifter som påförs och avgifterna med den nedsättning som man kan få efter ansökan. Det kunde också vara intressant med ett besked om hur han tycker att skattebrottslagen har fungerat just på den här punkten, när det inte finns ett tak för den typen av avgift.
Herr talman! Jag kan svara mycket kort på det här. Jag står ju regelbundet i riksdagen och tar emot interpellationer från olika ledamöter, som med rätta är indignerade över att arbetsgivarna har förskingrat och gjort slut på de medel som skall inlevereras och som inte hör dem till Nr 129 utan är de anställdas pengar — med alla de besvärligheter som det Fredagen den NR een i - a rs som 6 det ÖR fått sina skattepenga rsk ade. Det här har jag varit så irriterad över 1 deceimbel1972. sina ska BDeRaDE örskingrade. De är har jag varit-så irriterad över - ten och det med all rätt, menar jag — att jag har funnit anledning att införa Om åtgärder mot en rent schematisk och automatisk straffavgift för dessa företag som inte skattefusk och kan förmå sig till att lämna deklarationen om den innehållna skatten. skatteflykt Att det sedan blir en stor distans mellan vad som i sista hand tas ut och vad man har blivit påförd är en logisk följd av automatiken i systemet. Det är 2 procent på beloppet som automatiskt påförs, och vederbörande har möjligheter att besvära sig. Har han skickat in sina pengar och inte syndat i annan mån än att han har brutit mot den här speciella föreskriften, har man ansett det vara skäl att nedsätta avgiften. Jag kan inte tänka mig att man kan införa ett system där man prövar huruvida varje enskild företagare har sänt in det rätta beloppet eller inte. Han skall lämna in deklarationen, och när deklarationen är inne kan man konstatera om det hela är som det skall vara. Underlåter han detta, faller han under denna sanktion. Jag ser problemet som så allvarligt med tanke på alla syndare på den här punkten att jag inte kan vara beredd att ställa några uppmjukningar i utsikt. Jag har sett listan som herr Björk i Gävle satte i handen på mig och jag menar att de företag som har råkat ut för sanktionen — eller i varje fall en del av dem — borde ha vetat bättre. Det är möjligt att de nu via denna sanktion kommer underfund med att så här skall man inte bära gt ändå medför en sig åt i fortsättningen och att sanktionen initialmäss uppryckning för företagarna — just den uppryckning som vi har varit ute efter.
Herr talman! När det gäller skyldigheten att avge deklaration råder det ingen tveksamhet; på den punkten delar jag helt finansministerns uppfattning. Men vad det i det här fallet rörde sig om var att länsstyrelsen i sina anvisningar till företagen har sagt att bifogade blankett, dvs. den som avsåg deklarationen, kan användas. Det har företagen inte tolkat som att de skulle använda den. Jag menar alltså att anvisningarna om hur företagen skulle bära sig åt var oklara. Det var det som det i första hand handlade om och inte att företagen inte skulle behöva deklarera, för det anser jag självklart. Anvisningarna är helt enkelt oklara på ett flertal punkter.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig följande: direktiv rörande skattefusk och skatteflykt? 2. Vilka åtgärder planerar statsrådet i vad gäller taxeringsorganisationens resurser och arbetssätt? Är statsrådet t.ex. beredd att införa en ökad tjänstemannagranskning av deklarationerna? 3. Vilken är för dagen statsrådets uppfattning om storleken av de skattemedel som det allmänna går förlustigt genom olika former av undanhållande av skatt? 4. Vilken uppfattning har statsrådet i övrigt beträffande tendensen i vad gäller skattebrottens och den legala skatteflyktens utveckling i vårt land? Genom skattelagstiftningen bestäms hur mycket var och en skall bära av gemensamma kostnader för samhällets verksamhet. Undandrar sig en del av medborgarna genom skattefusk eller skatteflykt sin skyldighet att betala skatt, får andra medborgare en större börda än de enligt en rättvis fördelning skulle behöva bära. Skatteundandragande är alltså ett asocialt beteende som måste fördömas. Den s.k. legala skatteflykten är inget annat än ett illojalt utnyttjande av ofullkomligheter i skattelagstiftningen. Sådana ofullkomligheter bör självfallet elimineras vartefter de uppdagas. En ekonomisk transaktion som arrangeras på visst sätt i uppenbart syfte att undgå den skatt som normalt skulle ha utgått är sålunda ett handlingssätt som samhället inte kan godta. Under senare år har statsmakterna vidtagit en mängd åtgärder för att minska möjligheterna till skattefusk och kringgående av skattelagarna. Som exempel kan jag nämna att vårriksdagen på regeringens förslag antagit en lagstiftning som förhindrar handeln med s.k. vinstbolag. För närvarande pågår propositionsarbete med förslag till bestämmelser som skall hindra skatteflykt genom partrederier och liknande. Vidare har den nya skattebrottslagen, som trädde i kraft den 1 januari i år, tillkommit. Den innebär bl.a. kraftiga straffskärpningar i fråga om falskdeklaration och grovt oaktsam deklaration. I taxeringsförordningen har föreskrivits ekonomiska sanktioner — skattetillägg eller förseningsavgift — för den som deklarerar vårdslöst eller underlåter att deklarera. Grundtanken i påföljdsreformen har varit att få en enklare och smidigare handläggning av lindriga skatteförseelser och i stället koncentrera myndigheternas resurser på de allvarliga brotten. Vi saknar i vårt skattesystem en generell skatteflyktsbestämmelse. Förutsättningarna för att införa en sådan undersöks för närvarande. Även beskattningsorganisationen har effektiviserats påtagligt under senare tid. Jag vill erinra om inrättandet av riksskatteverket och om de riksomfattande kategorigranskningar som genomförs på verkets initiativ. Vidare kan framhållas den successiva upprustningen av länsstyrelsernas organisation för taxering och deklarationskontroll. Som jag redogjort för i proposition nr 145, som häromdagen lades på riksdagens bord, är förfarandet vid deklaration och taxering för närvarande föremål för översyn. Detta arbete syftar till en effektivare skattekontroll samt ökad rättvisa och likformighet inom beskattningen. De erfarenheter som hittills vunnits tyder på att påtagliga förbättringar i dessa hänseenden kan vinnas genom förenkling av deklarationsskyldigheten och ökat biträde av tjänstemän vid deklarationsgranskningen. En försöksverksamhet i sist nämnda hänseende påbörjas redan under vårens taxeringsarbete. Jag vill i detta sammanhang också nämna att jag nyligen tillsatt en arbetsgrupp inom finansdepartementet med uppgift att direkt under departementschefen följa beskattningsreglernas tillämpning på fä Arbetsgruppen skall bl.a. genom kontakter med fältorganisationen på ett tidigt stadium skaffa sig kännedom om olika kringgångstransaktioner och snabbt föreslå lämpliga motåtgärder. I vissa fall kan gruppens arbete leda till direkta lagstiftning rder. I andra fall kan, om förhållandena föranleder det, grupp: utredning för närmare överväganden. Interpellantens frågor vill jag besvara på följande sätt. För alla utredningar på skatteområdet gäller, utan att det särskilt sagts i direktiven, att de förslag som utarbetas skall så långt möjligt eliminera skatteflyktstransaktioner. Det sagda gäller naturligtvis också den nyligen tillsatta skatteutredningen S rapporter komma att överlämnas till offentlig jag till vad här anförts. I fråga om storleken av skatteundandragandet kan av naturliga skäl intet exakt svar ges. Ett helt overifierat antagande försett med alla reservationer talar för att det allmänna årligen går miste om 1—2 miljarder i skatteintäkter till följd av skattefusk och skatteflykt Skattefusk och skatteflykt torde ha ökat under senare tid. Av vad jag tidigare sagt framgår emellertid att samhället nu sätter in all kraft för att komma till rätta med missbruket. Jag räknar därför med att det ällande tillståndet i fråga om skatteundandragande nuvarande otillfre kommer att förbättras påtagligt
Herr talman! Jag vill till en början tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min interpellation. Det är inte vanligt att finansministern spiller många ord på ett interpellationssvar, och därför är jag skilt tacksam för att herr Sträng bemödat sig om att ge ett någorlunda fylligt svar. Men jag är samtidigt medveten om att det ligger i herr Strängs eget intresse, eftersom detta är en känslig fråga där försummelserna hittills är alldeles uppenbara. Först vill jag gärna vitsorda att finansministern, som också sagts i svaret, på senare tid vidtagit ett flertal åtgärder som har stor positiv betydelse för att komma till rätta med skattefusk och skatteflykt. Propositionen 145, som just nu ligger på riksdagens bord, är inte heller betydelselös. Samtidigt är detta med skatteflykt ett så eftersatt område att trots detta förhållandena ändå är ganska oefterrättliga. Enligt min mening har man inom departementet vaknat för sent inför dessa problem, och därför återstår ännu mycket, kanske det mesta, att göra. Dessutom brister det i systematiken och i konsekvensen. Det har lagts lapp på lapp, precis som herr Sträng har gjort med skattesystemet i dess helhet. Ibland är det mycket svårt för en stiftelse att få skattefrihet. Samtidigt kan skattefria stiftelser helt komma undan den kontroll som ligger i länsstyrelsernas tillsyn. Det finns aktuella, alldeles hårresande exempel på vad det kan leda till i skatteflyktshänseende, och det är inte särskilt rimligt att vi skall fortsätta att ha det på det sättet. Det rätta vore naturligtvis att alltid kräva insyn i samband med skattefrihet. Man kan vidare fråga sig om aktiebolagslagens krav på tvångslikvidation först efter tre års utebliven balansräkning är vettigt. Snabbare förfaranden bör kunna besvara frågan vad t.ex. vilande fåmansbolag egentligen vilar för. Det finns om sådana bolag mycket intressanta omständigheter kända, och det finns all anledning att gå vidare i undersökningarna kring dem. I våras infördes, som nämnts i svaret, bestämmelser som skulle sätta stopp för handeln med vinstoch förlustbolag. Men under den här hösten har man i flera tidningar sett annonser om uppköp av vinstbolag med stora obeskattade vinster. Hur följer man upp det? Bolagen köps oberoende av bransch och sysselsättning, och uppgörelserna ges enligt annonserna en strängt konfidentiell behandling. Under senare tid har särskilda punktinsatser gjorts med skatterazzior mot vissa yrkesgrupper. Dessa razzior har i allmänhet gett gott resultat och visat hur mycket det finns att hämta. Men jag tror ändå inte mycket på den vägen. När faran är över för den här gången, kan allt åter bli vid det gamla. Det viktiga är ju att reglerna och tillämpningen blir sådana att skatteflykt normalt förhindras. Nog skulle t.ex. en helt ny teknik kunna klara frågorna på ett både billigare och effektivare sätt. Skyldighet att hos länsstyrelserna inköpa inkomststämplar och påsätta varje räkning skulle kanhända vara en mycket enkel och dessutom mycket säker metod. I utredningen om tandvårdsförsäkringen har man hittat ännu en modell, där beloppet från patienten kan bli dubblat efter hänvändelse till försäkringskassan. Det är just genom sådana system som normalt har en skattekontroll inbyggd i sig som man kan nå godtagbara resultat utan orimliga kostnader. I längden måste särskilda kategorigranskningar bli alldeles för dyra, även om jag medger att utfallet brukar vara ganska bra. Statsrådet nämner om den successiva upprustningen av länsstyrelsernas organisation för taxering och deklarationskontroll. Det är naturligtvis bra, men det hjälper föga om resurserna disponeras på ett felaktigt sätt. Jag har personligen under mångårig verksamhet både på advokatbanan och inom den fackliga världen fått syssla med rådgivning i skatteärenden, och det som under alla år har frapperat mig är vilket nit och vilken möda taxeringstjänstemän har lagt ned på tvister om någon hundralapp hit eller dit i den enklaste löntagardeklaration. Jag har alltid frågat mig om vi verkligen har råd att slösa våra resurser på att kvalificerade tjänstemän skriver sida upp och sida ned om faktiskt helt betydelselösa belopp. Där borde verkligen stickprov kunna vara tillräckliga. Jag har då också frågat mig varför man inte i stället använder dessa resurser till den verkligt kvalificerade granskningen av de smarta skatteflyktsfallen. Är det riktigt, herr statsråd, som har sagts mig vid något tillfälle att de som sysslar med vad jag kallar struntsaker inte är kvalificerade för de svårare fallen och inte heller vill bli det, eftersom det är sällsynt att man där vinner några lagrar? När propositionen 145 t.ex. talar om att länsstyrelserna inom ramen för tillgängliga resurser skall fördela disponibel arbetskraft på lämpligaste sätt, vill jag hoppas att det kommer att innebära att man slutar med det myckna meningslösa skrivandet om bagateller utan egentlig fiskal betydelse. Har man för resten, herr statsråd, brytt sig om att tillgodose de krav, som ställts på utredningspersonal inom polisen för att kunna bemästra mera invecklat skattefusk? Enligt en uppgift i oktober i år skulle inom kort komma förslag om personalutbildning av utredningsmän för sådan brottslighet. Om sådant förslag kommit har det förbigått mig. Kanske statsrådet vill göra en kommentar om hur det förhåller sig och hur i så fall den utbildningen är upplagd. Det skulle dessutom vara värdefullt att höra statsrådet något analysera personalpolitiken på det här området. Vi känner ju litet var eminenta skatteexperter, skolade i det allmänna — en del i riksdagen — och senare använda och högt betalda för att ute på fältet informera både om reglernas innehåll och om luckor i reglerna. Skall expertisen alltid levereras i den riktningen? Vore det inte klokt att också återvinna några experter och utnyttja dem i taxeringsorganisationen? Jag är väl medveten om att statslönerna knappast kan vara konkurrenskraftiga, men anställning på kontrakt av effektiva skatteexperter kan väl vara lika naturligt som t.ex. kontraktsanställningar i staten av t.ex. tekniker. Och en sak är klar: även mycket höga kontraktsbelopp kan mer än väl betala sig. Med stort intresse har jag tagit del av statsrådets uppgift om en särskild arbetsgrupp för att ute på fältet skaffa kännedom om kringgående transaktioner. Jag tycker att det är ett bra grepp, och det skulle vara intressant att veta hur en sådan grupp är sammansatt, om man t.ex. har försökt att knyta till sig den sortens avancerade expertis som jag här nyss var ute efter. Redan i det här sammanhanget kan jag väl också få uttala min positiva inställning till det ökade inslag av tjänstemannagranskning som kommer fram i propositionen 145. Jag tror att det är riktigt att gå vidare på den vägen. Likaså tror jag att en stark förenkling av deklarationsskyldigheten bör genomföras. Vi bör inte bara fortsätta att diskutera detta med definitiv källskatt utan också kanhända gå fram och pröva. Det vore att lätta på pappersexercisen hos vanliga skattebetalare, men det skulle också medföra att man kunde ägna mer tid åt de verkliga skattesmitningsfallen. I det här sammanhanget vill jag också fråga vilken funktion en taxeringsintendent egentligen skall ha i förhållande till den skattskyldige. I upprepade utskottsbehandlingar har jag genom åren mött svaret, att intendenten också skall ta till vara den skattskyldiges intressen och att det således inte behövts någon särskild skatteombudsman. Praktiken har emellertid visat ganska många fall där uppenbarligen en annan syn ligger i botten för handlandet. Enligt min uppfattning är bestämmelserna på den här punkten klara nog, men jag tror — eftersom det i tillämpningen visar sig att oklarheter råder att det vore av värde om statsrådet på den punkten ville ge ett klarläggande besked. Av statsrådets svar framgår att förutsättningarna för att införa en generell skatteflyktsbestämmelse för närvarande utreds. Jag tycker att det är en intressant upplysning. På den vägen skulle rena skentransaktioner kunna bli behandlade efter förtj Jag har visserligen inte riktigt förstått att man inte redan utan en sådan generalklausul i dag skulle ha kunnat klara en del av de mest flagranta fallen. En röntgenläkare t.ex. med 1,3 miljoner kronor i inkomst som skattar endast för en bilersättning på 8 000 kronor måste ändå enligt mitt förmenande ha kunnat behandlas något annorlunda. Men behövs det en generalklausul bör det prövas snarast möjligt. Dock är det givetvis viktigt — oerhört viktigt — att den förenas med en varsam handläggning av rättssäkerhetsaspekterna. Den bör kunna användas just för de uppenbara fallen. En viss restriktivitet är ju ändå alltid nödvändig för att man inte skall trampa över på osäkra områden. Eventuellt borde en sådan här generalklausul kunna kombineras med någon form av — låt mig kalla det — naturametod, alltså ett sätt att vid taxeringen med utgångspunkt i utgiftssidan komma fram till inkomstsidan. Ett sådant komplement skulle kunna användas då deklarerade inkomster ligger vida under t.o.m. normal levnadskostnad. Måhända bör också reglerna om underskott på annan förvärvskälla bli föremål för en genomlysning av annat slag än vad vi kanske hittills ägnat oss åt. Obestridligt är att man på den vägen mycket enkelt kan åstadkomma vad i varje fall många anser vara skatteflykt, även om jag ingalunda är säker på att man bör beteckna det så. Dubbelbeskattningsavtalen bör också bli föremål för granskning ur just de synvinklar vi här diskuterar. Pågår det något sådant arbete? Att de multinationella företagen skapar särskilda problem är ju känt. Kan statsrådet i dag lämna några upplysningar om hur arbetet kring den problematiken fortskrider? Det finns några tankegångar i interpellationssvaret som jag omöjligt kan följa. Finansministern säger t.ex. att den s.k. legala skatteflykten inte är något annat än ett illojalt utnyttjande av ofullkomligheten i skattelagstiftningen. Jag håller helt med om att sådana ofullkomligheter bör elimineras — det är ju grunden för hela min interpellation. Men i begreppet legal måste ändå ligga betydelsen ”tillåten enligt lag”. Sådant handlande vill jag inte kalla illojalt eller asocialt. Jag tycker det är nödvändigt att det slås fast. Ta exempelvis en person som har 150 000 kronor i årsinkomst och som kan dra av 60 000 kronor på grund av räntor, reparationer eller liknande och alltså inte behöver betala skatt på mer än 90 000 kronor. Man kan naturligtvis fråga sig om bestämmelser som fungerar på det sättet är bra och riktiga eller bör ändras. Men den som följer sådana bestämmelser som gäller får inte stämplas som asocial. Jag vore tacksam om finansministern ville vitsorda att vi tänker lika på den punkten, för ordalydelsen i interpellationssvaret kan ge anledning till en viss tveksamhet. Här har man under den senaste tiden bedrivit klappjakt på enskilda personer som faktiskt bara följt och utnyttjat gällande regler. Det anser jag vara orimligt, och den sortens klappjakt vill jag ta avstånd från. Kritiken måste riktas mot lagstiftarna som inte har förmått göra mera fullkomliga bestämmelser och inte har förmått att följa upp tillämpningen av de bestämmelser som gäller. Det finns i vida kretsar en benägenhet att försvara både skattefusk och skatteflykt bara därför att skatterna är så höga. Självfallet kan det aldrig bli försvar nog. Tvärtom är det just därför att skattetrycket är så hårt som det är nödvändigt att skatterna fördelas rättvist. Att påverka attityderna i samhället är också en viktig uppgift, och jag skulle vilja fråga vilket intresse finansministern har ägnat åt just de problemen. Fortfarande möter man i vårt samhälle många som hyser den allra största beundran för den som lyckats finna vägar att undandra sig skatt. Samtidigt kan sådana personer vara moraliskt indignerade över t.ex. kriminaliteten bland ungdom, och den vill jag ingalunda försvara. Man jag vill inte heller försvara och än mindre beundra den andra sortens kriminalitet. Det dröjer tydligen länge efter skattebrottslagstiftningens tillkomst innan våra attityder allmänt ändras på sådant sätt att vi ser på skattebrott som de kvalificerade förmögenhetsbrott de verkligen är. Finansministern har i sitt svar angett ett belopp för den troliga storleken på vad som undandras det allmänna på grund av skatteflykt och skattefusk. Jag skall inte alls pressa det här beloppet på I å 2 miljarder kronor hårt. Jag förstår att det inte kan ligga ens i närheten av någon exakthet, det vore orimligt att begära det. Samtidigt är jag övertygad om att finansministern inte har tagit ett belopp som han tror är uppenbart för högt. Det är väl snarare så att finansministern, när han skriver det här beloppet i sitt svar, tror att det håller sig i underkant. Jag kan inte underlåta att fråga efter vilka olika reformer, vilka olika beslut vi hade kunnat fatta i denna kammare om vi varje år hade haft ett belopp av den här storleksordningen till förfogande. Vi känner till svårigheterna att hjälpa de njursjuka därför att det saknas pengar, vi får inte lov att besluta om tillräckligt antal poliser för att hindra kriminaliteten och vi får inte hjälpa ungdomsarbetslösa så som de borde bli hjälpta. Överallt möter vi denna mur av bristande resurser. Vi tvingas att vid varje förslag visa täckning även för belopp som jämfört med detta är av mycket blygsam storlek. 100 miljoner kronor, 50 miljoner, någon miljon, 100 000, är de belopp som det i allmänhet rör sig om och som finansministern kräver en strikt finansiering av för att vi alls i denna kammare skall våga presentera våra förslag. Jag skall inte tala om vad man skulle kunna göra i form av skattesänkning för de lojala skattebetalarna, om dessa belopp fanns.

Propositionen 145, som både finansministern och jag omnämnt och som ligger på riksdagens bord just nu, är ett av många exempel på att man rycker fram och i hastigheten vidtar olika åtgärder, som inte varit planerade. Den fanns inte med på den propositionslista som vi fick den 16 oktober. Man har tydligen senare kommit underfund med att den nu skulle läggas fram. Jag tror att denna ryckighet och dåliga planering ligger i botten för att reglerna är så pass ofullkomliga som de är. Därmed kommer jag, herr talman, till den sista punkten, som sammanhänger just med detta.

Men finansministern har i de mycket omfattande direktiven till denna utredning inte med ett enda ord berört just detta viktiga problem. Jag finner det väldigt anmärkningsvärt. Jag är glad att kunna konstatera — jag antar att finansministern hört sig för på den punkten — att man inom utredningen inte alls är främmande för att dessa frågor bör finnas med. Men detta blir en utredning som säkert kommer att arbeta under lång tid, och man kan inte bortresonera det tryck på utredningens ledamöter som skulle ligga i ett krav från finansministern att allvarligt ta itu med just denna problematik. Kanske herr statsrådet i dag vill förklara först och främst varför inte den viktiga frågan finns med i utredningsdirektiven, som annars verkligen är detaljerade nästan i överkant när det gäller vad vi inom utredningen får eller inte får göra. Kanhända statsrådet också vill ge svar på frågan om inte finansministern kommer med tilläggsdirektiv på just denna punkt.
Herr talman! Jag tycker nog att vår värderade andre vice talman överträffade sig själv i sitt inlägg här i dag. Jag brukar ibland, när jag har debatter med henne, ambitiöst lyssna till vad hon säger och göra anteckningar för att såsom den vänlige man jag är sedan försöka svara henne. Men detta fullkomliga vattenfall av disparata frågor — en del hör till vad vi diskuterar och en del hör ytterst litet till vad vi diskuterar — kan jag inte, hur vänlig och hur tillmötesgående jag än är, ens tillnärmelsevis leva upp till att besvara. Jag vill säga det inledningsvis.

Det här med lapp på lapp, det här med att hålla efter de stora och låta de små behandlas väl, det är ju vad vi har diskuterat och försökt rätta till under så många år jag minns tillbaka som finansminister. Det är nämligen inte på det sättet — om fru talmannen har den uppfattningen — att man kan sätta sig ned och tänka intensivt och konstruera ett system som skulle vara vattentätt mot människornas när det gäller egna ekonomiska intressen mycket utvecklade fantasi att komma förbi skyldigheterna. Om man inbillar sig att man kan gå till verket i ett sådant ambitiöst angrepp på frågan, kommer man att bli besviken. Vi har ett skattesystem som är relativt komplicerat, och anledningen till det är att svenska folket begär en långt gående rättvisa i fråga om hur samhället hanterar oss som skattebetalare. Man kan naturligtvis konstruera system som är mycket enkla och mycket schablonbetonade, men då måste man också finna sig i att de fula fiskarna får så mycket lättare att kila ut genom maskorna i nätet. Jag har nogsamt fått lära mig i mitt umgänge med den svenska riksdagen i skattefrågor att man har en utpräglad känsla för den inbördes rättvisan i behandlingen. Och har man den ambitionen får vi hela systemet med avdrag och med undantag — jag behöver inte beskriva det närmare — och då blir systemet komplicerat. Man har att välja mellan ett komplicerat system och ett enkelt system. Det enkla systemet ger utrymme för väsentligt mycket större skatteflykt än det komplicerade systemet. Nu skall jag inte ge mig in på vad fru talmannen slutade med, vilket jag betraktade såsom en anklagelse emot det socialdemokratiska partiet som efter 40 års regerande fortsättningsvis dras med ett samhälle som präglas av brister. Fru talmannen tog upp sjukvården och gav sig in på en viss specialdebatt om olika sjukvårdsspecialiteter. Hon gör gällande att mycket av detta kunde man ju klara om man hade en perfekt fungerande skatteindrivning. Det kan låta bra det där. Det låter lika bra som många av de andra allmänna uttalandena i fru talmannens inlägg. Men fru talmannen vet ju lika väl som jag att man kommer aldrig ifrån att behandla och se på människor som de är, och vi kommer aldrig att prestera det fullständigt vattentäta skattesystemet, hur vi än bär oss åt. Möjligen skulle vi kunna göra det om vi accepterar en sådan skattebyråkrati att vi kan sätta en kontrollant på varje medborgare — nu tar jag till litet grand i överkant, herr talman, för att tala litet enkelt här — som vardag och helgdag skulle följa svenska folket i allt som rör deras egna personliga ekonomiska förhållanden. Det finns en gräns för hur långt man kan gå i fråga om den fiskala administrationen.

Det är ju den dramatiska journalistikens ambition att arbeta på detta sätt. Jag är litet överraskad över att jag fann så mycket av sådana inslag i fru talmannens inlägg. Jag försäkrar att jag i dag inte tänker gå in på frågor om hur de multinationella företagen skall hanteras skattemässigt och om dubbelbeskattningsavtalen. Om fru talmannen önskar ta upp dessa frågor, får hon interpellera speciellt härom. Det skulle ta för lång tid, om jag nu gav mig in på sådana utflykter. Men jag vill protestera när fru talmannen gör gällande att regeringen och framför allt dess finansminister här har vaknat för sent. Man skulle långt tidigare ha varit mera radikal. Jag vet inte hur långt fru talmannen går tillbaka. Om hon skall vara konsekvent, skall hon väl börja år 1932, när Wigforss började som finansminister i den socialdemokratiska regeringen, och sedan följa David Halls tid — även om den var kort — Per Edvin Skölds tid och därefter min tid. Vi skulle således allesammans ha vaknat för sent, och vi skulle bara ha lagt lapp på lapp. Man kan inte ta upp dessa problem i någon annan ordning än i samband med att man själv kommer underfund med att det pågår ett missbruk eller i samband med att ens medarbetare gör en uppmärksam på ett sådant. Då får man efter bästa förmåga försöka sy ihop nätet. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger, att det förslag som företagsskattekommittén nu har levererat till finansministern och som innebär, att man sätter stopp för den skatteflykt som partrederierna givit rika möjligheter till, inte är något som har aktualiserats av den stora skatteadministrationen. Det var i stället helt enkelt finansministern själv som lyckades komma underfund med att det pågick någonting som man ur skattedisciplinens och skatterättvisans synpunkt inte borde tolerera. Hittar man någonting nytt, tar man upp det. Följaktligen kommer det — hur banalt och trist det än låter — att bli ett ständigt lappande för att successivt göra nätet tätare och försvåra för skattefuskarna att slippa igenom. Men vi kommer aldrig dithän att man kan säga att det inte uppstår nya situationer, nya frågeställningar och nya skatteproblem, som man i dag inte kan ha någon direkt föreställning om. Jag är litet överraskad över talet om att man i tidningarna skulle fortsätta att annonsera om försäljning av förlustbolag. Det är möjligt att man kan göra det. Den som köper ett sådant typiskt förlustbolag kommer emellertid, när han sedermera granskas av taxeringsmyndigheter na, att bli medveten om att de avdrag eller rättare sagt den vinstelearing han menar sig härigenom kunna göra icke blir godkänd av taxeringsmyndigheterna. Låt därför tidningarna annonsera! Missbruket korrigeras ett år i efterhand när deklarationen granskas. Jag tycker knappast att man kan anföra det som någon kritik mot finansministern att tidningarna fortsättningsvis driver denna trafik. Det väsentliga är ju att den i fortsättningen inte längre kan uppehållas när deklarationerna sätts under taxeringsmyndigheternas granskning och kontroll. Fru talmannen trodde att man genom en helt ny teknik skulle kunna rätta till mycket av förhållandena på området. Hon föreslog vissa innovationer på det skattepolitiska området som jag aldrig hört talas om förr. Jag har lärt mig att man skall lyssna på allting men att allting också kräver att granskas. Jag anser att fru talmannen har möjlighet att såsom ledamot av skattekommittén lansera alla goda idéer i kommittén. Där får de prövas, och sedan får de prövas i en remissbehandling. Visar det sig att de håller, kommer de säkerligen tillbaka till riksdagen i form av förslag från Kungl. Maj:t. Att man skulle ha något slags kontroll inbyggd i sig själv är i och för sig en lockande tanke. Jag vet inte om fru talmannen har konstruktionen färdig. Jag skall inte begära det. Jag föreslår som sagt att fru talmannen presenterar de här synpunkterna i den kommitté där hon är medlem. Som jag har sagt i svaret — och det ä ett svar på den sista delen i fru talmannens inlägg — måste varje kommitté ha ambitionen att konstruera ett skattesystem där skatteflykten och skattefusket helst omöjliggörs och i varje fall försvåras. Jag föreställer mig att man aldrig kan konstruera en ny skattelag med bortseende från den synpunkten. I vart fall har jag och mina medarbetare varje gång vi utarbetar en ny proposition på det här området ställt oss dessa frågor: Om vi skriver lagen på det sättet, ger det då möjligheter till skatteflykt? Om vi skriver den på det sättet, har man då möjligheter att förhindra skatteflykt? Självfallet kommer kommittén - dess kansli och, som jag hoppas, en hel del av dess ledamöter — att arbeta från de förutsättningarna. Jag noterade att en av de många frågor som fru talmannen kastade fram föll ungefär så här: Är det riktigt att de som sysslar med taxering inte kan och inte vill ta itu med de svåra problemen? Jag tycker att det är ganska obefogat att ställa en fråga på det sättet. De som sysslar med taxeringen är självfallet utbildade för det. De har sin rutin. Många har lärt sig hantera de här frågorna under åtskilliga år på länsstyrelserna. De går ut som assistenter och de trimmas i specialkurser som varje år arrangeras av riksskatteverket. De kan det allra mesta, det försäkrar jag. Och de vill säkerligen lära sig så mycket som det går att inhämta — den uppfattningen har jag fått när jag någon gång har medverkat som föreläsare vid instruktionskurserna. Sedan är jag väl medveten om att det finns en marknad för de särskilt klipska skattejuristerna, en marknad inom den privata sektorn.

Det är naturligtvis en tanke, men den möter också sina svårigheter. Människorna är ju ändå olika funtade. Många vägrar naturligtvis att göra företagare sådana här tjänster.

Jag kan gott säga att även om man skulle tänka sig en kontraktsanställning för dem, så är det fråga om personer som vi ekonomiskt inte kan konkurrera om. Över huvud taget är jag inte beredd att ge något svar på frågan, huruvida man skulle via kontraktsanställning kunna betala vilka belopp som helst. Det finns vissa limiteringar även i kontraktsbeloppen, och de limiteringarna eller den storleken av kontraktet lönemässigt som vi hitintills har accepterat kommer inte att locka över någon av de verkligt briljanta gossarna, i fall man skulle fundera på detta. Därför är frågan av större format än vad fru talmannen måhända trodde när hon tog upp den. Fru talmannen tog också upp frågan om generalklausulen. Det är en fråga som jag har haft anledning att fundera över några gånger, eftersom situationen är den, att man av och till märker att skattelagstiftningen behöver reformeras. Utifrån utgångspunkterna att det pågår en skatteflykt ligger det snubblande nära till hands att undra, varför man skall behöva skriva en speciell lagstiftning. Varför inte i stället i de mest ostentativt uppenbara fallen bara ha en fullmakt att direkt slå till? När jag har funderat över detta har jag väl sagt mig att en remiss om fullmakt för Kungl. Maj:t beträffande en sådan generalklausul säkerligen skulle föranleda åtskilliga invändningar från vår högsta juridiska sakkun skap. Den gamla satsen: ”Land skall med lag byggas” — och lagen skall ju tolkas som den är skriven — är nog så fast rotad i vårt etablerade rättsmaskineri att en sådan generalklausul, hur önskvärd den än vore, skulle komma att mötas av en mängd protester och invändningar, därest man försökte införa den. Jag fann väl också hos fru talmannen någonting av de betänkligheterna, men jag har inte uteslutit tanken — det är saker och ting som vi funderar över i finansdepartementet — men jag är inte beredd att säga att jag utan vidare vill begära riksdagens fullmakt att införa klausulen. Problemet har en juridisk aspekt som inte är genomlyst. Sedan intog fru talmannen försvarsställning för åtskilliga människor som hon tyckte får schavottera i onödan därför att det i den gällande skattelagstiftningen finns en avdragsrätt — som är helt befogad och riktig — och som kommer att fortsätta att finnas kvar. Fru talmannen var vänlig nog att ta ett exempel, och jag skulle ha varit förfärligt sömnig om jag inte förstått varifrån det exemplet var hämtat. Jag skulle visserligen kunna säga att jag är tacksam för att fru talmannen drar en lans för mig personligen, men jag behöver inte detta. Skall jag försvara mina deklarationer och min beskattning, gör jag det helst själv — utan hjälp av fru talmannen, trots hennes elegans att uttrycka sig på den här punkten. Jag skall svara fru talmannen att jag inte kommer att ägna någon tid åt att studera fru talmannens inkomster, hennes deklaration eller hennes eventuella avdrag och sedan gå upp och försvara dem; jag tycker inte att sådana saker har någonting i en offentlig debatt att göra, när man tar exempel så klart inriktade på person som fru talmannens exempel var. Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag inte har för avsikt att ge mig in i en debatt angående hela det vattenfall av frågor som strömmade från talarstolen alldeles nyss. Jag har rent allmänt velat kommentera frågorna ungefär så som jag ser på dem, och jag tror inte jag behöver försäkra fru talmannen och kammarens ledamöter — som varit vänliga nog att lyssna på denna långa utläggning — att den nuvarande finansministern och hans medarbetare ständigt kommer att ha ambitionen att försöka sy ihop de maskor där skattefusket ännu florerar.

Herr talman! Jag skall inte uppehålla mig vid det synsätt som präglade hela finansministerns anförande, framför allt början av det. Det gick kort och gott ut på att det här gäller en samling disparata frågor — som det heter i finansministerns mun — som inte bör diskuteras på en gång utan var för sig. Jag har redan inledningsvis sagt att det är just finansministerns sätt att arbeta med skattefrågor över huvud taget, men rätt är det inte. Jag tror ingalunda att man lätt hittar någon lösning, någon teknik som så att säga blir ett ”sesam, öppna dig” eller snarare ”slut dig”. Så enkelt är det inte. Men jag tror samtidigt att det finns möjligheter att komma fram på ett avgjort bättre och effektivare sätt än hittills. Den siffra som finansministern har angivit för skattefusk och skatteflykt och de olika brister som under senare tid ändå har uppenbarats anser jag är tillräckligt upplysande om ofullkomligheten hittills. Sedan sade finansministern att han inte behöver någon hjälp. Det är jag alldeles övertygad om att han inte gör vare sig som person eller som finansminister. Enligt min mening är det inte viktigt att här ta upp de tidningsartiklar som funnits — jag har redan sagt att mycket av det som skrivits varit olyckligt.

Det hade varit betydligt värdefullare om finansministern hade kommenterat just den saken och helst tagit tillbaka något av skrivningarna i interpellationssvaret. Jag hoppas och tror att det är ”herrarna vid väggen” och inte finansminister själv som står för den skrivningen och att vi kan vara överens om att de människor som följer gällande bestämmelser inte skall klandras. Klandret skall i stället riktas mot lagstiftarna och enkannerligen då finansministern, som har det huvudsakliga ansvaret på detta område. När finansministern fördömer mitt sätt att angripa dessa frågor, fördömer han väl också de stora organisationer som har funnit dessa frågor angelägna att ta upp på det mera allmänna sätt som jag har gjort. Jag föreställer mig att finansministern just nu har åtminstone två skrivelser i sina byrålådor från den stora tjänstemannaorganisationen TCO. De rör just dessa problem. Och man kan väl inte säga att de är alldeles utan sakkunskap, för där finns ju dock människor som har sysslat med dessa problem och vet vad de talar om. Sedan vill jag, herr talman, gärna stryka under detta med generalklausul. Jag har inte givit någon öppen fullmakt i den frågan — jag tror som finansministern att det verkligen finns anledning att fundera många gånger innan något sådant införs. Men jag har sagt att jag tycker det är positivt att finansministern har den tanken och att man överväger att införa den. Sverige blir i så fall inte första landet som inför något sådant. Det finns på andra håll redan tidigare, och det är i länder där man verkligen kan tala om etablerade rättssamhällen — det tror jag är obestridligt. Frågan om hur man fördelar personalresurserna när det gäller taxeringsorganisationen tycker jag är väldigt viktig. Jag riktar inte något klander mot de människor som blir fördelade på olika uppgifter. Det beror ju först och främst på hur vårt system är ordnat om de behöver hålla på med dessa hundralappar, som fiskalt sett är mycket betydelselösa. Vidare beror det på om de får den utbildning som behövs, om de skall kunna slussas in på de verkligt svåra områdena.

Då är det kanske rent av roligare att ägna sig åt de här enklaste löntagardeklarationerna och få en fjäder i sin hatt varje gång man lyckas stoppa ett avdrag på någon hundralapp. Jag tror inte alls att man, som finansministern här antydde, kan sätta sig ned och tänka intensivt och konstruktivt och sedan vara färdig med det system som här skulle vara det allena saliggörande. Men jag tror inte heller att man behöver vara så defaitistisk som finansministern är att man inte, i samband med att man skapar själva uppläggningen av vårt skattesystem, kan åstadkomma något avgjort bättre än det som vi har i dag. Det är mot den bakgrunden jag tycker det är särskilt anmärkningsvärt att inte finansministern har berört detta i sina direktiv. Vi har ju blivit föreskrivna i andra frågor inte bara vad vi får göra utan också vad vi inte får göra, och det hade därför inte varit ur vägen att även den här frågan hade blivit belyst. Det är riktigt att människor begär en långtgående rättvisa. De vill känna att de blir riktigt behandlade och de har rätt att göra det. Men jag är inte alldeles säker på att jag, om jag får välja, hellre vill kunna få ett avdrag på en hundralapp som inte min granne får än att både min granne och jag skall kunna få skatten sänkt med mera än denna hundralapp. Den valsituationen är inte presenterad för människorna, men det är den som blir aktuell den dag när man verkligen kommer till rätta med de här frågorna och får in de belopp som finansministern t.o.m. har angivit i sitt interpellationssvar. Det är klart att vissa brister behöver diskuteras i särskilda debatter här i kammaren, men det hindrar inte att man någon gång måste få ta ett mera allmänt och svepande grepp över problemen. Jag håller finansministern räkning för att han inte går in på frågan om de multinationella företagen, men jag tackar för uppmaningen att komma med en särskild interpellation kring den frågan; då får vi kanske den närmare belyst vid ett senare tillfälle. Finansministern har levt så länge t.o.m. längre än vad jag har gjort — att han måste veta att saker och ting inte bara är antingen svarta eller vita, utan att det finns nyanser i allting. Det är väl så även i de här frågorna. Vi kan inte utan vidare döma ut det system som vi nu använder, men det finns på måna punkter verklig anledning att göra förändringar. Finansministern föreslog att det skulle bli möjlighet till innovationer på det skatterättsliga området — och att det skulle bli en sådan innovation som t.o.m. finansministern själv aldrig hade hört talas om. Jag tänker då på någon form av stämplar eller liknande, och jag nämnde en utredning som varit inne på någon liknande tankegång. Om finansministern blickade utanför vårt lands gränser, vilket inte brukar tillhöra finansministerns specialnöjen, så skulle finansministern få se att man på andra håll faktiskt har prövat andra modeller än vad vi har här. Jag tror att det vore väldigt nyttigt om Sverige, inte minst på det skatterättsliga fältet, lämnade den sig selv nok-attityd, som det finns alltför mycket av, och i stället sökte inhämta positiva erfarenheter från andra håll. Det är inte bara andra länder som har att lära av oss, utan vi har också en hel del att lära av dem. Om det nu, herr talman, var så allmänna uttalanden som fanns i mitt första debattinlägg, varför gick då finansministern inte mera i närkamp med de olika frågor som jag ställde? En del av de frågor som ställdes har bara hänvisats till senare debatter. Hur är det t.ex. med den här utbildningen av kvalificerad utredningspersonal inom polisen, som utlovades just från departementshåll för ett par månader sedan? Har den kommit i gång? Hur är det med insynen i de skattefria stiftelserna? Hur kommer den att realiseras och när? Hur är det med de särskilda kontraktsanställda som finansministern visserligen nämnde något om men uppenbarligen inte tidigare har haft en tanke på, om jag förstått inlägget rätt? Har man över huvud taget prövat gheten? Jag tror att det är väldigt farligt att säga att detta är på t använda i den m något sätt omoraliska personer som inte ens skulle kunna gå ett fint departement. Det är i många fall personer som är väl kända i detta hus, som är kvalificerade och som endast därför att de får avgjort bättre betalt gör ett jobb på ett annat ställe. Jag är övertygad om att de skulle kunna utföra samma jobb från en helt annan utgångspunkt, om de mot ungefär motsvarande betalning kunde arbeta i det allmännas intresse. Den här frågan bör enligt min mening undersökas. Jag tror inte alls att det är så enkelt att man bara kan slänga fram en modell — det är jag inte färdig att göra men jag tycker att frågan är värd att bli prövad, värd en något mera seriös behandling än finansministern gav den i sitt inlägg nyss. Herr talman! Jag har här sagt att jag tycker att finansministern och hans regering har vaknat för sent när det gäller dessa frågor, och det vill jag inte ta tillbaka. Jag tror att jag i detta avseende har ett starkt stöd just från stora organisationer som upplever detta som ett väsentligt problem för sina stora medlemsskaror. De har också det är jag inte bara övertygad om utan jag vet det önskat ett uppvaknande i dessa frågor långt tidigare. Det är riktigt att det slag i slag har kommit en hel del saker som dessutom kan vara uppfunna i finansministerns egen fatabur. Men det säger inte att man inte skulle ha kunnat komma betydligt längre och gjort det långt tidigare. Rent allmänna krav på detta har funnits i a. Men det är ju faktiskt kanslihuset som riksdagen sedan lång tid tillba till sitt förfogande har alla de resurser vilka gör att det finns möjligheter att mera i detalj botanisera bland problemen och också presentera

Herr talman! Mitt inlägg skall bli mycket kort. Jag skall inte ge mig in på en filosofi om de skattepolitiska kondottiärerna, som skall sälja sitt svärd till den som betalar mest jag avstår ifrån att föra den diskussionen vidare. Fru vice talmannen efterlyser tilläggsdirektiv till skatteutredningen. ökt övertyga henne om att varje skatteutredning skall lägga sina skatteförslag med hänsyn till att det är önskvärt att omöjliggöra skattefusk och Jag har såväl i interpellationssvaret som sedermera i mina inlägg f skatteflykt. I varje sådan utredning ligger det outsagt ett direktiv, och om det behöver understrykas ytterligare har jag för tredje gången anfört det här i dag. Jag vill göra ytterligare ett tillrättaläggande i anledning av det senaste inlägget. Min medfödda ambition jag tror att mina medarbetare i departementet kan bestyrka det — tvingar mig faktiskt varje gång att läsa igenom allt vad jag säger här i kammaren. Det betyder att jag och ingen annan står för skrivningarna och självfallet tar alla konsekvenserna av de skrivningarna också.

Vad som avses är ett medvetet skatteundandragande, och där har vi alltid en kollision. Lagstiftningen är inte verbalt eller formuleringsmässigt så uttryckt i alla tänkta lägen att det inte finns vissa möjligheter till undandragande av skatt, som vem som helst kan förklara icke har varit lagstiftarnas mening. Vad som har varit lagstiftarnas mening är det ingen diskussion om, men om lagstiftarna inte har lyckats uttrycka sin uppfattning i lagtext på ett tillräckligt konkret sätt har den bristen kunnat utnyttjas till att göra något som direkt strider mot vad lagstiftarna har avsett. Det är då frågan om ett skatteundandragande, som jag menar att man kan kalla asocialt. Därmed har jag väl klarat ut begreppen asocialt och illojalt, som fru vice talmannen ett par gånger har kommit tillbaka till. Till sist vill jag understryka att om jag inte minns fel har industriministern här i kammaren eller i varje fall i offentliga uttalanden — och det har nog också jag gjort i offentliga uttalanden — deklarerat att det kommer att bli en översyn av och insyn i de s.k. skattefria stiftelserna. Det är ett inslag i mitt partis fortsatta arbete i det här avseendet. När det gäller utredningspersonal för polisen är jag kanske inte precis den som skall svara på den frågan. Även om jag har försökt svara på det mesta måste jag erkänna att jag är oförmögen att ge ett direkt svar här.
Herr talman! Det är väl ändå så att det förekommer en viss kommunikation mellan de olika departementen, även om man ibland är frestad att tro att så icke är fallet. Vad jag hänvisade till var ett uttalande från justitiedepartementets sida. Jag föreställde mig att finansministern själv varit mycket aktiv när det gällt att ta kontakt med justitiedepartementet för att få till stånd en sådan här utbildning, som måste vara oerhört viktig för just det fögderi som finansministern har att förvalta. Det går inte att bara hänvisa till att frågan ligger under ett annat departement som finansministern inte primärt svarar för, utan det är nödvändigt att ta upp den här frågan på ett bredare plan. Det är väl ändå klart att just brister i resurserna där har medfört att den kvalificerade smitningen inte har kunnat stoppas ordentligt. Frågan om asocial och illojal skatteflykt är ingalunda klarlagd genom finansministerns inlägg. I interpellationssvaret står det inskrivet att det är den legala skatteflykten som på det här sättet beteckn illojal. Det var detta jag vände mig emot, och det var på den punkten jag önskade ett klarläggande. Vi hade alldeles nyss här en diskussion om huruvida man kunde ir som asocial och en generalklausul eller inte. Såvitt jag förstår var vi på den punkten fullständigt eniga om att det kan vara riktigt att ha en generalklausul i bestämmelserna för att komma till rätta med de fall där det alldeles uppenbart är fråga om ett undandragande av skatt men där det inte täcks in av de olika specialbestämmelserna. Men finansministern och jag var lika överens om att man måste gå fram oerhört varsamt därför att det finns rättssäkerhetsaspekter som måste bli tillgodosedda. Men när vi kommer in på det här området, och det rör inte minst opinionsbildningen, då är finansministern beredd att utan vidare beteckna det som till och med enligt hans egen terminologi är legal skatteflykt som något som skall räknas som både asocialt och illojalt. Det är detta jag vill komma åt. Jag tycker att det är fullständigt nödvändigt med tanke på enskilda människor att man slår vakt om att de som följer gällande bestämmelser icke får stämplas som asociala. Sedan kan vi ha olika meningar om att detta är bestämmelser som behöver ändras. Jag har väl visat att jag har ett aktivt intresse för att de blir snabbt ändrade i den riktning jag tror vi båda eftersträvar. Men attityderna får inte bli sådana att man på det här sättet idkar förföljelse av människor som just följer ofullkomliga men dock gällande bestäm Till sist, herr talman, ytterligare några ord om tilläggsdirektiv. Visst har finansministern här tre gånger sagt att det är klart att vi i den här utredningen får syssla med dessa frågor — jag minns inte om orden föll så att vi bör syssla med dem, men vi får. Vi är inte förhindrade som när det gäller inflationsskyddet. Det vill ju finansministern icke tillåta oss, utan möjligheten att ta in mera skatt än riksdagen beslutar vill finansministern ha kvar. Men man kan fråga sig varför direktiv över huvud taget skrivs till en utredning, om det sedan heter: ”Ja, det här är en stor och viktig problematik. Den får ni också syssla med. Den tycker jag är nödvändig och angelägen. Men den tar jag inte upp nu. Nu har jag sagt i alla fall att ni får syssla med den.” Det är väl ändå ett egendomligt förfaringssätt.

När debatter i riksdagen kommer att föras kring dessa frågor när en gång denna stora skatteutredning är färdig, då kommer man också att lyfta fram direktiven i ljuset och säga: Här har ni ju inte gjort vad ni skulle. Det är ju direktiven som ändå är vägledande. Om det sätt som finansministern här har svarat på skulle vara avgörande, kan vi nästan skippa alla direktiv och tilläggsdirektiv för då skulle utredningar alltid få syssla med allt som ligger ungefär i trakten av det de skall syssla med. Jag tycker att det är angeläget att finansministern, även om han upplever det så att det blivit en bakläxa för att han glömde bort detta stora och viktiga fält, ändå skriver ordentliga tilläggsdirektiv så att de utredande får ett direkt uppdrag att både belysa och genomtränga dessa frågor.
Herr talman! Det sista är faktiskt litet svårt för mig att bemöta, eftersom jag tycker att fru vice talmannen argumenterade för argumentens egen skull. Även om utredningen tar lång tid på sig, utgår jag från att en del av ledamöterna kommer att hänga med från starten till slutet. Att varje utredning skall lägga fram förslag med sikte på att förebygga skatteflykt, såsom jag understrukit tre gånger i dag och som fru talmannen som en av ledamöterna noga har observerat, kommer inte bort i hanteringen. Någon så stor palatsrevolution kommer inte att ske i utredningen att det inte i slutet finns kvar ledamöter som vet vad vi sagt i dag. Även om det blir litet tjatigt vill jag ytterligare en gång ta upp frågan om den s.k. legala skatteflykten. Det kan tyckas ligga en verbal motsättning i det uttrycket, men det finns ingen annan term för det. När gällande lagstiftning utnyttjas på ett sätt som lagstiftarna aldrig avsett, menar jag att det är berättigat att tala om legal skatteflykt. Jag behöver bara anföra ett enda exempel för att illustrera vad jag menar.

Dessförinnan är det legalt, men enligt min mening är detta en legal skatteflykt som man icke bör tolerera, medan det enligt fru talmannens mening är skatteflykt som man bör tolerera. Där ligger skillnaden i uppfattning mellan oss båda.
Herr talman! Nej, det är icke en skatteflykt som man bör tolerera. Finansministern är också medveten om att jag varit med om att på denna punkt lägga fram förslag som går ut på att sätta stopp för detta. Det som har gjort att jag över huvud taget har uppehållit mig vid detta är att jag tycker det är allvarligt om man över en kam skär allting som kan kallas undandragande och betraktar det som illojalt, samtidigt som man erkänner att det är legalt. Jag tror att finansministerns stora förtjänster inte så mycket ligger på det språkvårdande området som på det språkförnyande. Finansministern ger faktiskt ordet legal en ny innebörd om han låter det gälla någonting som är både illojalt och asocialt. Jag förstår, herr talman, att finansministern tycker att det är svårt att bemöta det jag sade om utredningsdirektiven. De krav som jag har ställt på den punkten ligger helt i linje med det sätt att skriva utredningsdirektiv som både finansministern själv och hans kolleger i regeringen alltid eljest tillämpar. Jag kan naturligtvis fråga mig själv, finansministern och kammaren varför det i dessa direktiv på punkt efter punkt, rad efter rad, stycke efter stycke står omtalat att man skall se de här olika skattefrågorna ur fördelningspolitisk synpunkt. Det är ju en självklar sak när det gäller att skapa ett rättvist skattesystem som fungerar så att det ger skatt efter bärkraft. Det borde i så fall inte heller vara med. Det finns många andra sådana självklara ting. Det bäste vore ändå, herr finansminister, att kort och gott erkänna att detta viktiga område blev bortglömt i direktiven och att det snart skall komma tilläggsdirektiv. Det vore riktigare och mera renhårigt att göra det erkännandet.
Herr talman! Hela den här intressanta diskussionen har nu utvecklat sig till en fråga om direktiven för den befintliga skatteutredningen. Man kan tillsätta en utredning som har till specialuppgift att försöka, som jag uttryckte det tidigare, sy till maskorna i en skattelagstiftning. Den utredningen kan naturligtvis ha fullt upp att göra med det, och vi har haft några sådana utredningar under min tid som finansminister. Jag tror inte det lönar sig så särdeles mycket att tillsätta nya sådana utredningar. Jag har sagt att jag är beredd att inom finansdepartementet skapa en grupp av specialsakkunniga som har att ständigt följa den här utvecklingen. Men varje utredning om skattelagstiftning — det må vara den som sysslar med den allmänna beskattningen eller den som sysslar med företagsbeskattningen — har alltid i uppgift att se till att en kommande lag skall omöjliggöra skatteflykt och skatteundandragande. Skatteundandragande är klandervärt. Reguljära skatteavdrag är tillåtna och kommer att vara det. Den här diskussionen har blivit en strid om ord, och det kan vi ju hålla på med hur länge som helst med kännedom om vår värderade fru andre vice talmans energi att exercera med ord och uttryck. Jag blir väl tvingad att ge fru andre vice talmannen sista ordet om vi skall få slut på den här debatten. Jag har sagt allt som jag tycker är värt att säga i den här frågan
Herr talman! Det är bedrövligt om finansministern har sagt allt som han anser är värt att säga i den här frågan. Då förstår jag, att frågan är försummad Detta har, herr finansministern, icke utvecklat sig till en fråga om enbart direktiven, men jag tror att herr talmannen håller mig räkning för att jag inte börjar om från början med alla de övriga frågorna. Direktiven är dock väsentliga för den filosofi man vill använda när det gäller att katteflyktsproblemen. Är man anhängare av den komma till rätta med lappverksfilosofi som är finansministerns egen, då kan man ju låta bli att ta med denna fråga i det övergripande arbete som utredningen kommer att syssla med.
Herr talman! Vår värderade fru andre vice talman skall få chansen att uppträda i talarstolen en gång till Lappverksfilosofi är ett sådant uttryck som man slänger ur sig därför att man tror att det har en viss politisk klatsch. Jag har sagt ifrån att ingen människa, inte ens fru andre vice talmannen, om hon skulle prova på det, har någon möjlighet att göra ett skattesystem som för all framtid garderar oss mot skattefusk, skatteflykt och skatteundandragande. Man får ta fatt på frågorna allteftersom de anmäler sig, och jag skäms inte för att göra det. Jag kommer att fortsätta med det, även om fru andre vice talmannen kletar på det epitetet lappverksfilosofi.
Herr talman! Ordet lappverksfilosofi häver man inte ur sig för att det skulle vara en politisk poäng. Men man använder sig av det därför att det täcker en politisk verklighet och dess värre har gjort det under många år i detta land.
Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag är beredd medverka dels till att kreditmarknadens försörjning med AP-fondmedel via de traditionella vägarna ökar och att systemet med återlån därvid omprövas, dels till att lantbruket med hänsyn till de sedan lång tid eftersatta investeringsbehoven och de för närvarande långa låneköerna tillförs ökade kapitalresurser från AP-fonden. Som även herr Åsling är medveten om råder det stor brist på långfristigt kapital, dvs. kapital som ställs till låntagarnas förfogande för längre perioder och till bunden ränta. Betydligt större belopp skulle kunna lånas ut på sådana villkor än vad för närvarande är fallet, om kapitalmarknadens resurser räckte till. Däremot har vi, utom under åtstramningsperioder då tillgången påverkas av stabiliseringspolitiska skäl, ingen brist på bankkrediter. Herr Åslings tanke är, om jag förstår den rätt — men det är möjligt, herr talman, att jag missförstår honom på den punkten — att vi skulle ta av de knappa, långa pengarna och sätta in dem i bankerna, som dem förutan har erforderliga möjligheter att driva en utlåningsexpansion. Låt mig bara kort konstatera att dessa tankar — om de nu skulle vara herr Åslings tankar — går rakt emot den linje som regeringen anser att vi måste arbeta efter. Enligt denna linje bör vi förmå sparare att intressera sig mera för långfristiga placeringar och förmå bankerna att genom förvärv av långa obligationer engagera sig i den långa marknaden och förstärka den. Vad återlånen beträffar vill jag endast erinra om att kapitalmarknadsutredningen enligt sina direktiv förusättningslöst skall pröva huruvida återlåneinstitutet skall bibehållas. Mot den bakgrunden finner jag inte anledning att nu göra något uttalande om återlånens avskaffande. Herr Åslings uppgift att köerna hos Hypoteksbanken och Lantbrukskredit är långa är helt riktig. Detta förhållande är just ett utslag av bristen på långfristigt kapital. Jag vill erinra om att bostadsinstituten också har rekordlånga köer samt att staten har behov av en större upplåning än någonsin tidigare. Vidare har både industrin och kommunerna fått besked från statsmakterna, att de skall kunna räkna med ökade upplåningsmöjligheter på den långa marknaden. Någon möjlighet att utlova ökade kapitalresurser till andra sektorer finns inte i nuvarande kapitalmarknadsläge.